Herr talman! I samband med behandlingen av ärendet framhöll vi miljövårdsintressena och sade mycket bestämt ifrån att det var viktigt att man handlade den frågan på rätt sätt. I debatten sade jag själv att utskottsmajoriteten inte hade någonting emot en representant också i Nairobi men att denne i så fall inte kunde rubriceras som lantbruksrepresentant — det var det man begärde — utan måste rubriceras som specialdestinerad miljövårdsrepresentant. Jordbruket bör i alla fall inte belastas med att även representanter för andra uppgifter skall påverka antalet behövliga speciella lantbruksrepresentanter med nu vedertagna arbetsuppgifter, anförde jag då. Förslaget om en miljövårdsrepresentant i Nairobi hade inte framförts i utskottet, och utskottet kunde inte ta någon ställning till denna tjänst. Om begäran om tjänsten hade framförts i utskottet är det möjligt att den tjänsten hade tillstyrkts vid sidan om en lantbruksrepresentant i Sovjet. För egen räkning är jag positiv också till att vi skall ha en miljörepresentant, men den borde ha kommit efter ett annat beslut och inte i stället för en begärd och beslutad tjänst som lantbruksrepresentant.

Herr talman! Jag antecknade mig för 20 minuter och det är en lång tid, särskilt för en som anser att fåmäldhet är en dygd. När jag i dag på morgonen sett hur lång talarlistan är har jag försökt korta ner mitt anförande och hoppas också att jag har lyckats med det. Det finns få verksamheter i vårt land som ägnas så stor uppmärksamhet och så omfattande debatt och diskussion som den som har Sveriges Radio till huvudman — detta inte minst här i riksdagen. Omständigheten har flera skäl. Ett av dem är programutbudets volymmässiga, tidsmässiga omfattning. Ett år, ett kalenderår, räknar något mindre än 8 800 timmar. Sveriges Radios programår är betydligt större. Från den 1 juli 1971 till den 30 juni 1972 sändes 17 444 timmar ljudradioprogram över tre kanaler och 4 274 timmar television över två kanaler — skolradio, utlandsprogram och annan statsfinansierad verksamhet på området oräknade. Det ger sammanlagt nära 23 000 timmar — dvs. ungefär två och en halv gång så lång programtid som det finns timmar på året och uppskattningsvis sex gånger så många timmar som en vanlig människas fritid omfattar. Det är självklart att en programverksamhet av denna väldiga storleksordning nödvändigtvis måste ge upphov till kritik, debatt och diskussion. De flesta av oss uppfattar rundradion som vårt allra viktigaste massmedium — av större och mer avgörande betydelse för oss och våra värderingar, och därmed vår tillvaro, än andra massmedia som dagspress, tidskrifter och böcker. Och runt hörnet väntar en snart kommande fortsättning i form av kabel-TV, kassetter och bildskivor. Det är odiskutabelt att program i ljudradio och television samtidigt kan nå miljontals svenska lyssnare eller tittare, att räckvidden är större än hos något annat massmedium, de största dagstidningarna inräknade. Och vi vet att de flesta i vårt land ägnar längre tid åt television och ljudradio än åt att läsa tidningar, tidskrifter och böcker. Det ligger därmed nära till hands att betrakta ljudradion och framför allt televisionen som det viktigaste bland kommunikationsmedel. Många mediaanalytiker hävdar också detta. Jag delar inte den uppfattningen. Jag är övertygad om att det tryckta ordet fortfarande och inom överskådlig framtid kommer att förbli det allra viktigaste instrumentet att genom tid och rum förmedla kontakt, information och kunskaper människor emellan. Jag är inte ensam om den övertygelsen. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i den problematiken nu. Faktum kvarstår. Sveriges Radios programverksamhet är på grund av sin kvantitativa omfattning och på grund av sin räckvidd något som nödvändigtvis ständigt måste göras till föremål för kvalitativa värderingar. Rundradioverksamheten innebär möjligheter av mycket stor informativ och kulturell betydelse. Diskussionerna och debatten gäller främst om Sveriges Radio på rätt sätt tillvaratagit dessa möjligheter, om man nått den kvalitet i programverksamheten som framstår som önskvärd och rimlig. Detta har ifrågasatts med skiftande grad av arghet från ömse håll och med ömse utgångspunkter, bl.a. i ett antal motioner till årets riksdag. I fyra av dessa motioner har motionärerna begärt att en parlamentariskt sammansatt utredning skall tillsättas för att utreda rundradions framtida organisation och verksamhetsformer. Sju av utskottets ledamöter biträder denna tanke i reservationen 1 vid utskottets betänkande nr 42. Man kan fråga sig om en sådan utredning nu är nödvändig när det inte är mer än styvt åtta år sedan 1960 års radioutredning lade fram sitt betänkande, som utgjorde grunden för 1966 års proposition och riksdagsbeslut kring rundradioverksamheten. Men åtta år är en lång tid i det här sammanhanget. Sveriges Radios föregångare, AB Radiotjänst, bildades 1924. Sveriges Radio kan alltså fira halvsekeljubileum nästa år — och det kommer man väl att högtidlighålla på ett eller annat sätt under vederbörligt hänsynstagande till företagets litet darriga ekonomi. Utvecklingen gick begynnelsevis långsamt. Sändningstimmarnas antal ökade mycket försiktigt. Den dagliga timmen med grammofonmusik var länge det mest populära och mest diskuterade programinslaget. Med andra världskriget ökade utrymmet för nyhetssändningar och beredskaps Först 1955 — alltså för blott 18 år sedan — fick vi ett program 2 i ljudradion. Därefter blev utvecklingstakten snabbare. 1957 debuterade televisionen. 1962 var det dags för ljudradions program 3, permanentat dock först 1964. I december 1969, för fyra år sedan, fick vi televisionens kanal 2. Det mesta som hänt inom rundradioverksamheten har alltså hänt under i stort sett de senaste tio—tolv åren. 1960 års radioutrednings arbete och tänkande är i många hänseenden förträffligt och imponerande — men det är av naturliga skäl präglat av kunskaper och erfarenheter som i dag framstår som något föråldrade. Det är nu helt enkelt dags för en ny utredning som bygger på nya kunskaper och erfarenheter. Den behöver inte bli så omfattande som 1960 års utredning, som arbetade i över fem år. Man behöver bara fortsätta där den tidigare utredningen slutade. Jag vill här gärna skjuta in ett citat av förre radiochefen Olof Rydbeck: ”Tio år i etermedias historia är en mycket lång epok. Erfarenheten säger att fem år är den längsta utvecklingsperiod som man med större säkerhet kan våga förutsäga. Varje planering som sträcker sig utöver fem år arbetar med så många osäkerhetsfaktorer att den får karaktären av en på sin höjd något så när välgrundad gissning.” Detta skrev Olof Rydbeck för drygt fyra år sedan. En annan tidsfaktor som motiverar en utredning nu är den omständigheten att det avtal mellan staten och Sveriges Radio som reglerar programverksamheten löper ut vid halvårsskiftet 1977. Avtalet träffades 1967, det är tioårigt och om man önskar ändringar i det måste det sägas upp senast den 30 juni 1976, alltså om bara två och ett halvt år. Om det inte blir uppsagt förlängs det automatiskt i fem år. Om man vill korrigera avtalets stipulationer måste man givetvis skaffa fram underlag för detta. Det kan ske endast genom en utredning, och för att en sådan skall hinna bli klar i tid måste den utses redan innevarande vinter. Man kommer ändå att få arbeta med en snäv tidtabell. I reservationen 1 påyrkas alltså en parlamentarisk utredning för att diskutera rundradions framtida organisation och verksamhetsformer. Reservationen bygger på fyra motioner, som från delvis olika utgångspunkter når fram till ungefär samma yrkande. I motionen 452 stöder Jan-Erik Wikström och jag vårt yrkande främst på en värdering av kvaliteten i Sveriges Radios programverksamhet. Vi är medvetna om att kvalitetsfrågor alltid är svåra att diskutera, och jag vill understryka att vi är — såvitt jag förstår — måttfulla i vår kritik och att vi inte ifrågasätter de ansvariga programledarnas ambitioner. Vi har faktiskt en hygglig ljudradiooch televisionsverksamhet här i landet. I förbigående kan nämnas att svensk television har publik också i grannländerna. Det finns en s.k. spill-over-effekt som innebär att de nordiska radioföretagens TV-sändningar kan tas emot även inom vissa områden i grannländerna. Det har visat sig att svenskarna inte i någon större utsträckning tar del av danska och norska program, medan intresset för svensk TV är stort i Danmark och Norge. Enligt färska uppgifter följer ca 40 procent av Oslos befolkning mer eller mindre regelbundet de svenska TV-programmen. I t.ex. Narvik pågår just nu en insamling för att bekosta de tekniska anläggningar som behövs för att narviksborna skall kunna ta del av de svenska sändningarna. Man får inte dra långtgående slutsatser av det här, men man bör påpeka det när kritik nu riktas mot Sveriges Radios verksamhet. Ett i stort sett hyggligt programutbud kan emellertid bli bättre. Och det finns vissa tendenser, främst i TV-verksamheten i det här landet, som vi upplever som oroande — en dragning mot konformism de två kanalerna emellan och en böjelse för publikfriande program med höga publiksiffror. Enligt vår bedömning har inte heller de förväntningar som präglade 1966 års riksdagsbeslut infriats — de förväntningar som handlade om variation och mångfald i programmen och en ständigt växande kvalitet. Sveriges Radio har inte nått fram till ”de djärva initiativ”, den ”förnyelse av programstoffet” och den ”originalitet i presentationen” som man hoppades på år 1966. Vid riksdagsbeslutet det året enades man om att ett enda företag skulle få ensamrätt att sköta programverksamheten. Det var sannolikt ett riktigt beslut för nu snart åtta år sedan. I dag framstår det monopolbeslutet som i högsta grad diskutabelt. Sveriges Radio har blivit en koloss, ett gigantiskt mediaföretag som inte helt kan överblicka sin egen verksamhet. Dess produktion omfattar ju också två och en halv gång så många timmar som ryms inom ett kalenderår. Det är sannolikt att just denna elefantiasis är ett hinder för en bättre programproduktion och en programpolitik som kännetecknas av förnyelse och initiativrikedom. Jan-Erik Wikström och jag för fram den tanken i vår motion. Det är ingen originell idé som vi är ensamma om. Det är t.ex. många programmakare på Sveriges Radio som delar den uppfattningen. Vi måste överväga om det verkligen inte är dags att bryta sönder radiomonopolet. 1969 års radioutredning, vars betänkande nu är på remiss, är inne på liknande funderingar vad angår den kommande lokalradioverksamheten. Tankar har framförts att ljudradion bör drivas av ett från televisionen skilt företag. Många är av den uppfattningen att de två TV-kanalerna bör stå helt fria från varandra. Det är väl omvittnat att Sveriges Radios distrikt ute i landet vill ha en högre grad av självständighet gentemot den centrala ledningen i Stockholm. Det här är viktiga frågor som måste granskas och utredas, och det måste ske redan nu. Här vill jag framhålla att utskottets majoritet inte ställer sig avvisande mot minoritetens utredningskrav. Man har funnit att ”riksdagen inte nu bör hemställa om tillsättande av någon utredning”. Man hänvisar till att RUT 69:s betänkande är ute på remiss, att en proposition till 1974 års vårriksdag har bebådats i anledning av kulturrådets betänkande, man påpekar att reklamutredningen skall lägga fram sitt betänkande i början av kommande år, och man hänvisar slutligen till att Sveriges Radio självt har beslutat ”utvärdera”, som det heter, det omdiskuterade systemet med två tävlande TV-kanaler. Utskottets minoritet menar att dessa omständigheter inte har sådan tyngd att man av den anledningen bör skjuta på att tillsätta en ny radioutredning. Materialet från dessa statliga utredningar och från Sveriges Radios interna utvärderingar kan naturligtvis lätt fogas in i den önskade utredningens arbetsunderlag. I motion 452 skisserar Jan-Erik Wikström och jag en modell med en decentraliserad rundradioverksamhet, en sönderbrytning av ensamrättsföretaget Sveriges Radio till mindre, programproducerande enheter, självständiga företag underställda ett moderföretag. Detta är just bara en skiss och ett diskussionsinlägg. Det väsentliga är att vi når fram till en reell decentralisering av programproduktionen, att de programansvariga får faktiska möjligheter att verkligen överblicka sitt ansvarsområde, att ansvaret läggs närmare dem som praktiskt sysslar med programskapandet. Vi tror att det är en grundläggande förutsättning för att nå de mål som åsyftades i 1966 års riksdagsbeslut. Ett annat tungt vägande skäl för en utredning är naturligtvis den snabba tekniska utvecklingen som håller på att ge oss nya former för distribution av ljud och bild — kabel-TV, bildkassetter, bildskivor — framför allt kabel-TV. Avslutningsvis några ord om radioverksamhetens finansiella sida. Sveriges Radios ekonomiska situation kan förefalla acceptabel just nu och för de allra närmaste åren — vid en hastig blick. Den genomförda översynsutredningen har givit vissa besparingsresultat men det är också klart att dessa besparingsåtgärder fått negativa konsekvenser för programmens kvalitet och mångsidighet. Man har t.ex. fått svårigheter att nyttja medarbetare på frilansbas. Det är en olycklig utveckling som måste brytas. Hög programkvalitet kostar pengar, det är ofrånkomligt. På sikt — och tämligen kort sikt — måste rundradioverksamheten få en förbättrad ekonomi. Från många håll ifrågasätts om avgifterna — licenserna — kan göras mycket högre än de är nu. I så fall måste andra finansieringsvägar tillgripas. Också detta är något som en ny radioutredning måste ta itu med. Enligt mina värderingar finns det bara en framkomlig väg — nämligen en delfinansiering över statsbudgeten, som får sådan utformning att programproducenternas fria ställning gentemot statsmakterna inte rubbas. Jag vill betona att jag och det parti jag företräder bestämt avvisar — nu som tidigare — varje form av reklamfinansiering Herr talman! Med detta för mig något långa inlägg får jag yrka bifall till reservationen 1 vid kulturutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! I ett ganska stort antal motioner till årets riksdag har man yrkat på att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning för att se över rundradioverksamhetens organisation och också frågor som gäller finansieringen i framtiden och etermediernas framtida ställning och funktion. Man vill att företrädare för bl.a. folkrörelserna, intresseorganisationerna, massmedierna och näringslivet samt parlamentariker skall vara med om denna översyn av också de framtida inflytandeoch organisationsformerna för radiooch TV-verksamheten i vårt land. Det är särskilt två skäl som har föreburits — den tekniska utvecklingen i fråga om kassettoch kabel-TV och det förhållandet att giltighetstiden för det gällande avtalet mellan staten och Sveriges Radio går ut 1977. Nu har utskottets majoritet tyvärr avvisat tanken på en parlamentarisk utredning.

Vi reservanter menar att de förhoppningar som knöts till det i propositionen 136 år 1966 föreslagna och sedermera genomförda systemet med två självständiga TV-kanaler inom ramen för samma företag inte har infriats. Det är ett väsentligt skäl, menar vi, för att en utredning bör komma till stånd nu. Ett annat skäl är det faktum att avtalet mellan staten och Sveriges Radio löper ut den 30 juni 1977, och om avtalet inte sägs upp före den 30 juni 1976, så förlängs det automatiskt på fem år. Det här skulle vara nog för att motivera en översyn av Sveriges Radios organisation och verksamhetsformer. Jag nämnde nyss att den tekniska utvecklingen är ett väsentligt skäl för en översyn. Den har öppnat nya vägar för bildöverföring genom kassettoch kabel-TV, som ger möjligheter till ett mycket bredare utbud av internationella, nationella, regionala och lokala TV-program. De här möjligheterna måste tillvaratas till fullo och alla försök till åsiktsdirigering avvisas. Stor frihet måste, menar jag, därför råda när det gäller både produktion och distribution av sådana program. Det allmänna bör på samma sätt som i fråga om andra kulturaktiviteter stimulera och stödja produktionen och distributionen, så att utbudet blir mångsidigt och präglas av god kvalitet. Harry Schein har som expert åt utbildningsdepartementet utrett frågan om de nya kommunikationsteknikerna — t.ex. kabel-TV och bildkassetter — och bl.a. föreslagit ett centralt ämbetsverk för massmedieverksamhet. Det är ett förslag som folkpartiet motsätter sig — det innebär ett statligt monopol och risker för en oacceptabel styrning av massmediernas verksamhet. Vi reservanter har alltså framhållit att det är synnerligen angeläget att Kungl. Maj:t tillkallar en parlamentariskt sammansatt utredning med uppgift att överväga och framlägga förslag i fråga om den svenska rundradions framtida organisation och verksamhetsformer, där också finansieringen på längre sikt kan komma in och bli föremål för överväganden. Material från vissa statliga utredningar och interna utvärderingar och utredningar inom Sveriges Radio kan naturligtvis också ingå i arbetsunderlaget för den utredning som vi reservanter här föreslår. Jag understryker att utredningen bör ha parlamentarisk grund. I några av de motioner som väckts av folkpartister föreslås att utredningen bör få i uppdrag att undersöka möjligheten att bryta Sveriges Radios monopolställning. Detta är motiverat, eftersom man inte har uppnått det mål som angavs 1966, då den nuvarande TV-organisationen beslöts, nämligen en stimulerande tävlan mellan kanalerna som leder till variation, mångfald och bredd i ett kvalitetsmässigt allt bättre programutbud. Utvecklingen har faktiskt gått mot en tilltagande likriktning, och man bör alltså överge principen om exklusiv ensamrätt för ett enda företag att handha den svenska rundradioverksamheten. Till detta kan jag foga att man nu mer än för några år sedan är medveten om de risker som är förknippade med en koncentration av makten över våra informationsmedier. När det gäller folkpartiets grundinställning i radio-TV-frågan vill jag betona att radio och TV av många, många människor upplevs som de allra viktigaste kulturförmedlarna, och därför måste radio och TV erbjuda ett programutbud som är rikt varierat och av hög kvalitet. Objektivitet och allsidighet måste då också iakttas. Och dessa krav tillgodoses bäst genom en konkurrens som skapar förutsättningar för en mer balanserad nyhetsinformation och en mer mångsidig programpolitik. På radioområdet finns utrymme för en mera långtgående etableringsfrihet för både nationella och regionala företag, medan förhållandena på TV-sidan kräver en starkare begränsning av både antalet företag och kanaler. Förutsättningar för en fullständig etableringsfrihet saknas, såvitt jag kan bedöma, men detta motiverar inte Sveriges Radios monopolställning. Ett från Sveriges Radio helt fristående företag bör kunna startas för att svara för en av TV-kanalerna. För ett fristående TV-företag bör gälla samma programprinciper om saklighet och opartiskhet som för Sveriges Radio. Genom särskilda regler bör man tillse att en allsidig ekonomisk och kulturell representation tryggas inom företaget och att politisk opartiskhet iakttages. I likhet med vad som gäller på andra områden är det nödvändigt att i fråga om radio och TV skapa informationskanaler mellan konsumenter och producenter. Därför har vi från folkpartiets sida i flera år talat om att ett allsidigt sammansatt programråd med uppgift att framföra synpunkter och önskemål på den samlade programverksamheten i radio och TV bör inrättas. Den saken kommer fru Frenkel att tala mera utförligt om litet senare. Vidare bör de alltmer vidgade möjligheterna för lokal radio och TV tas till vara mera effektivt än för närvarande. Lokala radioeller TV-programföretag bör kunna startas av undervisningsanstalter, organisationer, tidningar eller enskilda och utvecklas under friare organisationsformer än vad som måste gälla för de riksomfattande företagen. Slutligen vill jag också säga några ord om det särskilda yttrande av fru Frenkel, fru Mogård, herr Nisser och mig, som är avgivet till kulturutskottets förevarande betänkande. Det yttrandet baseras i hög grad på motioner väckta av Karl Bengtsson i Varberg, herr Nordstrandh och mig. Jag är väl medveten om att frågan om vilket programutrymme som skall beredas gudstjänster och andra religiösa inslag i radio-TV är av sådan art att den enligt gällande avtal skall avgöras av Sveriges Radio. Men jag kanske ändå får lov — särskilt som detta möjligen är mitt sista anförande i riksdagen — att ge till känna en meningsyttring i denna fråga. Det kan ifrågasättas om de religiösa programmen tillgodoses ”i skälig omfattning” — för att citera avtalets ord. Enligt min mening borde det vara möjligt att ge den religiösa programverksamheten ökat utrymme i de olika ljudradiooch TV-kanalerna. Undersökningar visar att sådana program har mycket stora lyssnargrupper. Direktsända församlingsgudstjänster bör kunna förekomma varje söndag i TV. Människor i glesbygd, äldre personer och rörelsehindrade har svårt att komma till en gudstjänst i någon kyrka. Bl. a. för dessa grupper vore det därför angeläget att TV söndagligen sände en gudstjänst. Det borde vara möjligt att varje söndag i två av ljudradions kanaler sända gudstjänster från olika kyrkor: svenska kyrkans högmässa, frikyrkornas och även invandrarkyrkornas. Helst borde gudstjänster av olika karaktär sändas i de båda TV-kanalerna. Genom förekomsten av tre lJudradiokanaler och två TV-kanaler borde det i växande utsträckning kunna ges utrymme åt gudstjänster av olika religös typ samtidigt. Som jag nämnde bör också invandrarkyrkornas religösa liv beaktas av Sveriges Radio. Radion sänder dagligen program av religös karaktär. Motsvarande inslag borde förekomma också i TV. Ett sådant dagligt TV-program kunde innehålla inslag av musik av religös karaktär, läsning ur Bibeln eller ur andaktslitteratur från olika tider och traditioner, religös lyrik, osv.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

Herr talman! Det är nu tredje året i rad jag står här och pläderar för en parlamentarisk utredning om etermedias framtida ställning och funktion. Moderaterna är inte längre ensamma om det kravet; folkpartiet, centern och moderaterna har i en gemensam reservation till det föreliggande betänkandet krävt just en sådan parlamentarisk utredning. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig en utredning. Den argumentation som man framför i majoritetsskrivningen är beklagligt tunn. För det första har man ingående övervägt, säger man, bl.a. den tekniska utvecklingen. Jag skulle gärna velat vara med vid dessa överväganden för att komma på det klara med hur man på socialistiskt håll här i riksdagen ser på den tekniska utvecklingen. Kanske kan vi här i kammaren få höra vilka synpunkter utskottsmajoriteten lägger på frågan och vilka slutsatser man dragit. För det andra hänvisar man till reklamutredningen, som ju kommer att ta ställning till reklamsändningar i TV. Även utan denna utredning vet vi att det, beklagligt nog, är majoritet mot reklam i etermedia. Utskottet har inhämtat att man inom Sveriges Radio skall göra en utvärdering av systemet med två TV-kanaler. En sådan intern utredning måste självfallet bli en partsinlaga, en partsbedömning. Det är inget fel i det, men det är knappast möjligt att anföra en sådan internutredning som skäl mot en allsidig parlamentarisk utredning av etermedias situation i samhället. Utskottsmajoriteten hänvisar vidare till den proposition som i vår kan bli följden av kulturrådets betänkande plus de avgivna remissvaren på detta. Kulturrådet har inte haft till uppgift att överväga organisationsformen för radiooch TV-verksamheten och har bara några rätt allmänna synpunkter på Sveriges Radio. Det vore sannerligen olyckligt om utbildningsdepartementet skulle ta ställning till en framtida etermediapolitik på ett så bräckligt utredningsunderlag. Som framgår av reservationen har vi som förordar en parlamentarisk utredning hamnat i minoritet — i riksdagen. Många sakkunniga ute i samhället har insett att det nu snarast krävs en konsekvent och samlad massmediapolitik. Harry Schein har påpekat detta och chefen för Folkets husföreningarnas riksorganisation, Bengt Göransson, likaså. I en ledare i Arbetet den 4 november i år sägs följande: ”Det är dags för samhället att besluta hur vi ska ha det med bildskivor, bildkassetter, kabel-TV m.m. Och inte bara det: Vi måste se till att få en total, samordnad mediapolitik här i landet.” De aktuella meningsyttringarna har föranletts av Dagens Nyheters köp av Svensk filmindustri. Som bekant har detta köp skett bl.a. för att man ville försäkra sig om möjligheterna att ge ut bildskivor i bilagor till tidningarna. Häromdagen stod det i tidningarna om Solna kommuns planer på egna TV-sändningar. I första skedet avsåg man att sända fullmäktigedebatter till stadsbiblioteket, men kommunens planer var vidare än så: egna lokala informationsprogram, etersända, som skall kunna ses av tusentals Solnahushåll. Vill vi ha en sådan utveckling eller inte? Vad har det för inverkan på pressens situation om vi får sådana kommunala lokala informationsprogram mer allmänt? Det skall inte avgöras av Sveriges Radio, dit Solna kommun i dag måste vända sig för att få godkännande, utan av politiker. Herr Sundman och herr Källstad har anfört flera starkt vägande skäl för en parlamentarisk utredning om rundradions framtida organisation och verksamhetsformer. För mig är det obegripligt att socialdemokraterna och kommunisterna ännu stretar emot. Utskottsmajoriteten säger sig hoppas på ett betydligt fylligare underlag än nu för en bedömning av behovet av en parlamentarisk utredning. De pusselbitar man åberopar i betänkandet lär inte göra bilden klarare. Är det kanske så att man ansluter sig till kulturrådets uppfattning att det nya kulturrådet skall kunna ta upp till diskussion kanalorganisation och de kulturpolitiska verkningarna av den tekniska utvecklingen på t.ex. kassettoch kabel-TV-områdena? Skall ett så viktigt område utredas i andra former än genom en parlamentarisk utredning? Jag vill inte gärna tro att det är utskottsmajoritetens mening, och jag efterlyser besked på den punkten. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1. Herr talman! Kulturutskottet uttalade förra året på förekommen anledning följande: ”Utskottet finner för sin del anledning att understryka att Sveriges Radio visserligen är ett fristående företag men att det har en av samhället anförtrodd uppgift, att det är ett företag i hela samhällets tjänst. Det har att verka inom ramen för de riktlinjer som anges i lag och avtal men har inom denna ram frihet och självständighet. Bolagets särställning, dess monopolsituation, gör det särskilt viktigt att denna frihet och självständighet alltid kombineras med den strävan till objektivitet och saklighet i det samlade programutbudet som är ålagd bolaget. ——— Utskottet vill tillägga att det för verksamhetens bedrivande enligt de i radiolagen och avtalet angivna förutsättningarna är nödvändigt att både förståelsen för dessa förutsättningar och känslan av ansvar för att man i arbetet följer dem är allmän inom företaget och ständigt hålls levande där.” Det måste betraktas som unikt med en sådan offentlig tillrättavisning. Har då Sveriges Radio tagit intryck av detta? Såvitt jag kan se har ingen förändring till det bättre skett. Många exempel kan säkert anföras. Jag vill hänvisa till en — visserligen begränsad — undersökning som en arbetsgrupp inom moderata samlingspartiet gjorde under omkring sex veckor i våras. Gruppen bevakade löpande samtliga program i radio och TV av samhällsinformationseller samhällsdebattskaraktär, dock inte de rena nyhetsprogrammen eller den programpunkt som går under namnet OBS! =— kulturkvarten. I sin bedömning har gruppen utgått från de bestämmelser som finns i radiolagen och i avtalet mellan Sveriges Radio och staten om att programverksamheten skall präglas av ”opartiskhet och saklighet”. Dessa bestämmelser har som bekant konkretiserats av professor Jörgen Westerståhl. Mot huvuddelen av programmen kan tacknämligt nog inga eller få anmärkningar riktas. Men klara övertramp mot gällande bestämmelser har också konstaterats. Speciellt gäller detta ungdomsradion i P 3 men också radioprogram såsom Tidsspegeln, Dialog och Forskning ifrågasatt samt Knuff i TV 2. Vissa typer av överträdelser förekommer mer eller mindre frekvent: För det första får ofta företrädare för vänsterpolitiska grupperingar ett oproportionerligt stort utrymme. För det andra finns det en viss brist på balans i behandlingen av olika internationella problem, där situationen i olika kommunistiskt eller socialistiskt styrda stater sällan tas upp till kritisk behandling. För det tredje finns det genomgående en mycket starkt kritisk och ibland t.o.m. direkt negativ inställning till USA i dess helhet. Och för det fjärde finns det i vissa program en tendens att diskriminera icke-socialistiska åsikter i debatter och intervjuer. Framför allt gäller detta ungdomsredaktionens sändningar. Det är naturligtvis särskilt allvarligt att ett mycket stort antal av de övertramp som kan konstateras återfinns i de delar av programutbudet som vänder sig speciellt till en ungdomlig publik. Som kulturutskottet betonade förra året är det i ett monopolsystem viktigt att känslan för ansvar gentemot gällande bestämmelser är levande inom företaget. Det är så att säga den första spärren mot missbruk. En andra kontroll är radionämnden, som enligt sin instruktion skall granska programutbudet. Och i tredje hand finns 19 § i radioavtalet, där Kungl. Maj:t med åberopande av denna paragraf kan låta utreda, om Sveriges Radio brutit mot avtalet. Denna paragraf är självfallet avsedd att användas endast vid extrema förhållanden. Enligt förre utbildningsministern Ingvar Carlsson har radionämnden här en central och oersättlig funktion. Det är den som i första hand skall avgöra när sådana extrema förhållanden inträtt. Radionämnden har som bekant under nuvarande förhållanden ingen möjlighet att granska programutbudet på ett systematiskt sätt. Faktum är alltså att vi i dag faktiskt inte vet om ”extrema förhållanden” har inträtt. Mitt bestämda intryck är att styrelsen för Sveriges Radio och företaget självt tydligen är oförmögna att övervaka att programverksamheten följer de angivna riktlinjerna. Vad beträffar radionämnden har jag redan berört de bristfälliga möjligheter som nämnden har att fullgöra sin granskande funktion. Regeringen har dock tydligen tagit intryck av den skarpa kritik som har riktats mot programutbudet och mot radionämndens bristande resurser. I mars 1973 tillkallades en utredning om radionämndens organisation. Enligt direktiven skall förutsättningarna för att förbättra radionämndens arbetssituation och att bredda granskningen undersökas. I motionen 674 har krävts att Kungl. Maj:t skall åberopa 198 i radioavtalet och låta utreda, om Sveriges Radio brutit mot avtalet. Enligt min mening hade det varit lämpligt att tillsätta en sådan utredning. Men det är tydligt att först en systematisk granskning genom radionämnden kan övertyga riksdagen om att en sådan utredning är befogad och angelägen. Vi moderater har därför i år, i avvaktan på en snabb utredning om radionämnden och åtgärder för att förstärka dennas arbetsmöjligheter, nöjt oss med ett särskilt yttrande till kulturutskottets betänkande nr 42. Jag vill dock kraftigt understryka att vi i moderata samlingspartiet inte finner de nuvarande förhållandena acceptabla.

Herr talman! Sveriges Radio skall enligt radioavtalet bedriva en programverksamhet som är ”omväxlande till karaktär och innehåll” och med ”beaktande av ljudradions och televisionens centrala ställning i samhället”. Av detta följer bl.a. skyldighet för bolaget att i lämplig form upplysa om nuets händelser och orientera om viktigare kulturoch samhällsfrågor samt stimulera till debatt kring sådana frågor. Allt detta låter bra, och det bör framhållas mot de reaktionära krafter som sticker upp. Det är visserligen orimligt att vänta sig att alla ledamöter i Sveriges Radios styrelse — representanter för staten, kapitalet, ledningen för de stora intresseorganisationerna — skulle gå i bräschen för den yttrandefrihet och den avtalade samhällsdebatt som vänder sig mot deras egna maktpositioner.

En och annan glimt, om än otillräcklig, har som sagt slunkit med i något program. Dessa röster från verkligheten får inte tystas ned i radio och TV. Hellre ett litet övertramp någon gång, hur olyckligt det än kan vara, än de tendenser till självcensur, verklighetsflykt och ”ordning i ledet” som man ofta tycker sig märka. Det är viktigt att dels vi tittare och lyssnare både enskilt och genom våra lokala fackföreningar, intresseorganisationer etc., dels de vanliga, ofta kunniga, programmedarbetarna säger ifrån. Vi behöver nämligen orädda och kritiska program. Vi vet vilka det är som skyggar för en sådan fri och öppen kritik. Den reaktionära våg som vi ser svepa fram är inte någon spontan rörelse; det finns finansiärer och organisatörer bakom den. Svenska arbetsgivareföreningen har medgivit att man har byggt upp en kampanj mot ”vänstertendenser” inom skola och kulturliv, inklusive radio och TV. Säkert är mycket pengar här investerade, och tyvärr är det också tänkbart att de ger utdelning. Märkligt nog är just Sveriges Radio medlem av Svenska arbetsgivareföreningen och betalar medlemsavgift till denna organisation — ett förhållande som strider mot alla begrepp om radions och televisionens opartiskhet och som de anställda genom sin fackförening har krävt ett slut på liksom vi inom vpk har gjort i vår motion 691. Över huvud taget har det som sker på Sveriges Radio i dag enbart negativa drag. Kontrollåtgärder ökas, de enskilda programskaparna får allt mindre att säga till om, utgifter som är avsedda för direkt programskapande verksamhet skärs ned, toppbyråkratin växer, programpolitiken ändras, program som anses vara radikala försvinner eller läggs om, de kulturella förpliktelserna försummas alltmer. Kommersiella, ofta USA-inspirerade underhållningsprogram, som inte sällan garneras med meningslösa våldsinslag eller reaktionära utfall, anses billigare och mera lämpade för den ohämmade tävling som pågår mellan TV 1 och TV 2 om högsta tittarsiffran. Herr talman! Det är ingen nyhet att man inom Sveriges Radio gjort försök till besparingar. En utredning har kommit fram till att man kan spara åtskilliga miljoner. Besparingskampanjen fortsätter. Vart leder detta? Givetvis skall man inte slösa med pengar varken på Sveriges Radio eller någon annanstans. Men man skall spara på rätt sätt. Det är uppenbart att den pågående rationaliseringsutredningen vid företaget, som förut kallades översynsutredning och som nu kallas SR 75, inte har lyssnat så värst mycket på personalens synpunkter. Den har knappast alls berört den tunga, kontrollerande toppbyråkratin inom Sveriges Radio. I stället föreslås drastiska nedskärningar av det programskapande och tekniska arbetet. Hela rationaliseringen verkar skräddarsydd för de konservativa kritikerna i Sveriges Radio. Med denna inriktning måste vi väl snart tänka bort programmen, och då kommer vi att fråga oss: Varför skall vi betala licenspengar, när det inte kommer någonting ut ur apparaterna? Byråkrati utan program — det är ingenting alls i TV-rutan eller radioapparaten. Men program utan byråkrati är ju faktiskt ändå program. Som jag sade är det givetvis bra att man är sparsam, men besparingarna får ju inte innebära att vi får allt sämre program för våra pengar. Vi vill inte betala bara för den övertunga toppbyråkratin och för radiopalats och teknik. Vi vill ha program också. För en utomstående inställer sig logiskt den reflexionen: Inte finns det väl någon som kommer på den orimliga idén att spara in på de pengar som kan göra programmen bra, dvs. programmedlen, i stället för att spara in på de pengar som gör programmen dyrare, dvs. kostnaderna för administration och toppbyråkrati? Ändå måste vi i dag konstatera med beklagande, att det är just ett sådant tillvägagångssätt som man har valt på Sveriges Radio. Nedskärningarna har nämligen gått fram blint genom företaget, och det kommer att i hög grad drabba de pengar som man gör program för både i Stockholm och ute i distrikten. Inte minst kommer detta att drabba frilansarna, som existerar på programpengar. Samtidigt med denna utveckling sväller toppbyråkratin. Det har tillkommit en helt ny avdelning, rationaliseringsavdelningen. Om rationaliseringsarbetet hade till syfte att underlätta programarbetet och minska de onödiga kostnaderna så vore den OK. Men tyvärr är så inte fallet. Från programfolkets sida är man orolig över utvecklingen eftersom det gång på gång föreslås fler formulär, mer administrativ kontroll över varje led av arbetet, alltså en svällande administration. Att detta är en för tittarna och lyssnarna olycklig utveckling säger sig självt. Men vad som är mycket allvarligare och därför måste uppmärksammas mycket bättre än hittills är att en kulturnedrustning är på gång. Det hela betyder en väsentlig förändring i kulturklimatet, och detta bådar inte gott. I officiella utredningar och uttalanden om vår kulturpolitik talar man ofta om Sveriges Radios viktiga roll. Många människor — inte minst de som bor långt från de stora städerna — får nu sina huvudsakliga kulturimpulser från radio och television. Men tyvärr lever man inte upp till dessa vackra ord. I stället försämrar man Sveriges Radios möjligheter att spegla vårt kulturoch samhällsliv. Bl.a. Teaterförbundet har protesterat mot denna utveckling. Tidigare har vi ofta fått höra hur viktigt det är att även utomstående bereds chanser att producera egna program. Nu verkar det som om Sveriges Radio vill göra sig av med en stor del av de viktiga frilansarna och tillfälliga medarbetarna. Det är därför angelägnare än någonsin att framhålla hur viktiga dessa medarbetare är för mångsidigheten. Det säger sig självt att de anställda på Sveriges Radio, som är organiserade i den stora SIF-klubben, har protesterat mot denna för dem själva, för tittare och för lyssnare så olyckliga utveckling. I ett handlingsprogram har fackföreningen enats om att gå ut med sex huvudkrav. Dessa huvudkrav som personalen ställt är viktiga och väl värda att i dag läsas in i riksdagens protokoll. Kraven är följande: 1. Inga avskedanden eller tvångsförflyttningar Ingen sänkning av programkvaliteten Ingen sänkt kvantitet egenproducerade program Ingen arbetshets i programarbetet — bättre tid för samarbete Förbättra utnyttjandet av SR:s resurser 6. Förbättra arbetsvillkoren och ompröva ÖU/SR 75. Man betonar också från de anställdas sida att Sveriges Radio är ett viktigt distributionsmedel för svensk kultur, och man vill givetvis ha stöd från andra organisationer i sin kamp för en vettig programkvalitet och för sin anställningstrygghet. Det är i dag viktigt att anklagelserna för slöseri, kopplade med svepande anklagelser om s.k. vänstervridning, inte får lov att göra radiooch TV-programmen mer slätstrukna och mer kommer e redan har blivit. Den nya rationaliseringsbluffen måste avslöjas och de ansvariga ställas till svars för den medvetna nedbrytningen av programmen i Sveriges Radio. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har ofta befogad anledning att känna oss motarbetade av Sveriges Radio. Vi skulle önska att våra initiativ i politiken bleve lika mycket uppmärksammade som andra partiers, men vi är ändock beredda att värna om Sveriges Radio mot de reaktionära krafter som nu bedriver sitt spel. Regeringen och ledningen för folkrörelserna, som tillsammans utser majoriteten av radiostyrelsens ledamöter, måste utsättas för en sådan påverkan och en sådan press att yttrandefriheten och allsidigheten inte beskärs. Talet från borgerligt håll om s.k. vänstervridning är en skenmanöver, som bl.a. syftar till att ge mindre utrymme för program som speglar människors svåra problem i dag, som speglar deras försök att lösa dessa svåra problem. Dessutom syftar det till att införa reklam i TV och så småningom bereda vägen för en borgerlig regering. Kravet på en parlamentarisk utredning om bl.a. programverksamheten tror vi i dag heller inte på. Bolaget har under senaste tiden blivit föremål för översyn och utredningar så att det räcker ett tag framöver. Vad man från borgerligt håll vill med detta krav beträffande programverksamheten är ju innerst inne att programmen i radio och TV skall bli så slätstrukna, att de inte oroar uppdragsgivarna.

Kritiken har också kommit till många uttryck i massmedierna, etermedierna av naturliga skäl undantagna.” Det är nog riktigt att vissa ökända högeroch fascistorganisationer har börjat organisera anmälningar till radionämnden — moderaterna må gärna stödja sig på detta. Det bör dock här noteras att huvudfrågan givetvis borde vara om det ägt rum motsvarande ökning av antalet program som fällts eller prickats av radionämnden. Den frågan tar moderaterna inte upp, förmodligen av den enkla anledningen att här finns det inga siffror som talar för deras syften. En intressant granskning av radionämnden har gjorts av två f. d. elever vid Journalisthögskolan här i Stockholm.

Detta har en viktig politisk betydelse, eftersom de som anmäler program till radionämnden inte på något sätt är representativa för svenska folket. ”Socialgrupp 1” är i överväldigande majoritet, liksom de borgerliga sympatisörerna med moderaterna i = som utsätts för nämndens granskning och stundom fälls vite, Program program som utmanar det bestående, de ”kontroversiella”, ”vänstersilll Er programmen. Radionämnden gör inga försök att uppväga detta Senom'att gå in och syna Halvsju, Ironside eller farbror Hyland i sömmarna. Det florerar en utbredd vanföreställning om att programutbudet Å radio-TV skulle vara ”vänstervridet”. Denna vanföreställning underbyggs ständigt av att radionämnden huvudsakligen granskar och fäller ”vänstervridna” program. Men detta faktum säger ju inte ett dugg om det samlade programutbudet — däremot säger det en hel del om anmälarna och om radionämndens sätt att arbeta.” Till slut, herr talman, något om reservationen 3, som fogats till kulturutskottets betänkande nr 42. Under punkt 1 i vänsterpartiet kommunisternas motion 691 vill vi att riksdagen gör ett uttalande som slår fast, att det meningslösa underhållningsvåldet i radio och TV måste stoppas. Utskottet skriver på s. 6 i betänkandet att det är viktigt att man inom Sveriges Radio är lyhörd både för den kritik och för de önskemål man möter, men att man gör sina bedömningar av programmen självständigt. Vi anser att ett sådant uttalande inte på något sätt kan få utesluta ett principiellt uttalande om underhållningsvåldet. Under punkt 2 i vår motion 691 vill vi att regeringen skyndsamt uppmanar sina ledamöter i Sveriges Radios styrelse att verka för att Sveriges Radio utträder ur Svenska arbetsgivareföreningen. Detta medlemskap i Svenska arbetsgivareföreningen har jag tidigare berört i mitt anförande och jag vill därför bara tillägga, att det måste stå klart för varje tänkande människa att ett sådant medlemskap i fallet Sveriges Radio strider mot varje elementär uppfattning om opartiskhet. Att en vanlig arbetsköpare, som inte ålagts vara opartisk, tillhör denna organisation och betalar pengar till den är väl knappast att förvånas över. Men med Sveriges Radio är det något annat. Det tredje yrkandet i vår motion gäller ett uttalande från riksdagen om Sveriges Radios programpolitik. Kulturutskottet säger också i år att man nu, lika litet som förra året, kan godta den allmänna bild av förhållandena inom Sveriges Radio som har lämnats i vår motion. Men inte heller i år kan utskottet teckna en annan bild av förhållandena utan nöjer sig med att lakoniskt säga att skyldigheten att i programverksamheten följa de riktlinjer som angivits i radiolagen och i radioavtalet ständigt måste hållas levande. Utskottet anser dock inte att riksdagen skall göra något uttalande. Inte heller anser utskottet att man behöver föreslå riksdagen göra något uttalande när det gäller att även krafter utanför Sveriges Radio anlitas i programarbetet, trots att man från utskottet i samma mening slår fast det värdefulla häri för allsidigheten och omväxlingen i programmen. Här kan vi inte på några villkor dela utskottets skrivning, och i vår reservation under denna punkt har vi hävdat att riksdagen i dag bör instämma i kravet att regeringen måste ålägga sina representanter i Sveriges Radios styrelse att slå vakt om ett fritt och allsidigt programut bud, liksom rätten att föra fram berättigad samhällskritik. Lika viktigt anser vi det vara att riksdagen står bakom ett uttalande om att det är väsentligt att Sveriges Radio garanterar goda möjligheter för utomstående filmare, frilansare och journalister m.fl. att få göra program som sänds och att även de fria teatergrupperna och andra grupper av konstnärer mer än hittills uppmärksammas i programutbudet i Sveriges Radio. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3 i kulturutskottets betänkande 42.
Herr talman! Fru Ryding bagatelliserar anmälningarna till radionämnden och har tydligen bestämt sig för att det bara är högeroch fascistanhängare som anmäler till radionämnden. Jag tycker att kommunister och diktaturanhängare också borde göra anmälningar till radionämnden. Enligt den bild av läget som kommunisterna ger i sin motion borde de inte bara göra det utan också verkligen aktualisera 19 § och påkalla en opartisk utredning. De säger i sin motion att programverksamheten i Sveriges Radio utsätts för och tar intryck av en systematisk påverkan i viss riktning och att den därför för närvarande inte präglas av skälig balans mellan åsikter och intressen, som det förutsätts i radioavtalet. Fru Ryding och jag skulle verkligen kunna enas om att det är dags att aktualisera 19 §. Men vad gör kommunisterna då? Ja, inte anmäler de till radionämnden och inte går de med på att aktualisera 19 §. De bara står här i riksdagen och pratar och pratar. Kritiken kan inte då vara särskilt allvarligt menad.
Herr talman! Jag delar inte den bild av verkligheten som fru Ryding ger. Hon travar argumenten på varandra, riktar kritik mot programverksamheten och ger en synnerligen dyster bild av byråkratiseringen av Sveriges Radios organisation. Jag vill bara uttrycka min förvåning över att fru Ryding inte med utgångspunkt i dessa funderingar tillstyrker reservationen 1. En utredning skulle verkligen vara behövlig med hennes argument.
Herr talman! Till fru Mogård vill jag säga att hon och jag kan nog inte enas om programverksamheten. Vi står på diametralt motsatta sidor. Vänster och höger är litet olika. Vad jag framhöll i mitt anförande var inte negativ kritik, som fru Moegård vill göra gällande, och det var inte heller en kritik som går ut på att riva ner, utan jag sade att man bör slå vakt om Sveriges Radio och inte minst om det arbete som dess personal utför. Till herr Sundman vill jag säga att han kallar min skildring för verklighetsskildring med frågetecken. Jag anser att min skildring är korrekt. Men herr Sundman kan väl inte heller vara övertygad om att man med bara en parlamentarisk utredning kan komma till rätta med de påtalade missförhållandena. Jag tror för min del att det behövs helt andra grepp för detta.

Herr talman! Radiooch TV-frågorna tilldrar sig ett ständigt ökat intresse allteftersom utbudet ökar i våra etermedia. Under radions första år liksom när TV-programmen började bli alltmer tillgängliga för en bredare publik upplevde vi dessa nyheter som stora tekniska framgångar, och programmen utsattes sällan för någon hårdhäntare kritik. Den yngre generationen — uppväxt i radiooch TV-åldern — råkar direkt in i det omfattande programutflöde som numera förekommer. Samtidigt har tekniken gått framåt i snabb takt, och allteftersom resurserna förbättrats har möjligheterna till aktuella programinslag från landets och världens olika delar ökat. Den journalistiska behandlingen av materialet är också annorlunda än tidigare. Utvecklingen går snabbt vidare, och enbart på kassettoch kabelområdena kan vi emotse detta. Det här är några synpunkter på frågan om varför intresset ökar för radiooch TV-frågorna på såväl den tekniska som den programmässiga sidan. Det stora antal motioner i riksdagen som avlämnats på detta område ger också ett klart belägg för påståendet om det ökade intresset. Kulturutskottets betänkande nr 42 behandlar flertalet av de motioner som inlämnats under innevarande riksdag. Med vad jag redan anfört vågar jag göra påståendet att kommande riksdagar — kanhända redan under nästa år — kommer att ägna än större uppmärksamhet åt massmediafrågorna. Det beror dels på den snabba tekniska utvecklingen på kassettoch kabelområdena, dels på den utredning som behandlar lokalradiofrågan, RUT 69, radioavtalet som löper ut 1977 samt förekomsten av de båda programkanalerna i TV. Till vad jag nu anfört skall läggas det innehållsmässiga programutbudet. Här finns en stark ström av önskningar, varav några kommer till uttryck i de föreliggande motionerna. Utskottets avstyrkande av motionerna bör inte fattas på det sättet att vi helt sluter upp kring Sveriges Radios programpolitik. Vi kan som enskilda personer tillåta oss tycka illa eller bra om olika programinslag. Det är naturligt att program upplevs på skilda sätt, ofta beroende på ideologiska utgångspunkter. Programmen skall ha en mångsidig sammansättning. Vi får godta att alla program ej kan accepteras av alla. Utan att gå in på några värderingar av programinslagen vill jag för att skingra eventuella misstolkningar framhålla att vi lever i en demokrati och att vi har yttrandeoch pressfrihet. Vi vill slå vakt om denna frihet såväl i press som i radio och TV. Men med frihet följer också ansvar. Det ansvaret vilar särskilt tungt över Sveriges Radio med den genomslagskraft som massmediaorganen ändå har. Till detta kommer en annan faktor: ett avtal som staten har med Sveriges Radio. Där regleras förhållandet mellan de båda avtalsparterna. Avtalet ger Sveriges Radio stor självständighet. Ett bifall från utskottets sida till vissa yrkanden i motionerna skulle enligt vår uppfattning ha kommit i konflikt med gällande avtal. Vi har tidigare under året haft en diskussion om tolkningen av detta avtal i en delfråga. Den debatten ägde rum i samband med radioledningens förslag till ny arbetsordning för Sveriges Radio. Förslaget översändes som bekant till utbildningsdepartementet. I en motion yrkades att avtalet skulle underställas riksdagen. Kulturutskottet ansåg att något avsteg från 1966 års riktlinjer ej förelåg. Denna uppfattning delades av riksdagens majoritet. Herr talman! Jag vill nu övergå till att behandla utskottsmajoritetens förslag i den del som gäller reservationen 1 och motionsyrkandena om tillsättandet av en parlamentarisk utredning i enlighet med nämnda yrkanden, som här tidigare framförts av herr Sundman. Beträffande övriga delar av kulturutskottets betänkande kommer utskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad att föra utskottets talan. I utskottsmajoritetens skrivning har vi gjort en sammanfattning av de motiv som utskottet haft för sitt ställningstagande och som lett fram till vårt avslagsyrkande. Vi har därvid ej hänvisat till den debatt som ägde rum då riksdagen den 5 december 1972 behandlade kulturutskottets betänkande nr 23. Vid det tillfället avvisade utskottet liksom riksdagen förslaget om tillsättandet av en parlamentarisk utredning. Herr Sundman talar i dag inte samma språk som han gjorde förra gången. Hans inlägg i debatten handlade då närmast om tre delfrågor, nämligen verksamheten inom radionämnden, vilken herr Sundman själv tillhör, önskemålen om ett programråd samt frågan om Sveriges Radios ensamrätt att bedriva radioutsändningar. Några citat ur herr Sundmans yttrande skall jag ej gå in på.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 Nu är vi alltså på skilda linjer. En liten stilla fråga: Har herr Sundman blivit skrämd under tiden?

Att de båda kanalerna på bästa sändningstid kan erbjuda program som tidsmässigt sammanfaller kan för många utgöra en irritation. Å andra sidan ligger den bästa sändningstiden för flertalet tittare mellan kl. 19.00 och kl. 22.00; ja, för många är den än mer begränsad. Men för att återgå till de båda TV-kanalerna: Sveriges Radio har ju självt tagit initiativet till en utvärdering, vilken bör vara bekant för alla inom utskottet eftersom det var en av de uppgifter radiochefen lämnade inför utskottet. Den utvärdering av tvåkanalssystemet i TV som Sveriges Radio här har påbörjat kommer att gälla såväl den programpolitiska som den organisatoriska och ekonomiska sidan. Enligt de upplysningar vi erhöll kommer även utomstående expertis att anlitas. Det kan således vara skäl att avvakta resultatet av denna utvärdering. Snabbare kan knappast en utredning komma till stånd, då tvåkanalssystemet varit fullt utbyggt under endast ett budgetår. Det är ett av motiven för utskottsmajoritetens avstyrkande av förslaget om att nu begära tillsättande av en parlamentarisk utredning. Vidare har vi beaktat den s.k. översynsutredningen, som omfattar Sveriges Radios verksamhetsformer, och de olika organisatoriska förändringar som denna ger upphov till. Den bör avvaktas innan företaget belastas med en ny organisatorisk och ekonomisk genomgång, som blir en oundviklig följd av en parlamentarisk utredning. Låt mig till detta foga en ytterligare kommentar, nämligen att de personer som nu är verksamma inom utredningar på Sveriges Radio måste anlitas även av den parlamentariska utredning som motionärerna önskar. Av betydelse för vårt ställningstagande har också varit den nu pågående beredningen av förslaget från 1969 års radioutredning — RUT 69 — rörande lokalradio. Här gick remisstiden ut den 1 november. Vartåt denna remissopinion lutar är ännu ej känt, men skall förslagen realiseras krävs ytterligare beredning, eventuellt i form av en ny utredning. Vi har vidare noterat att reklamutredningen väntas framlägga sitt förslag runt årsskiftet. Det kan vara av värde att avvakta även den utredningen. Ser vi sedan till Sveriges Radios ekonomiska situation, finner vi att det i princip inte behövs någon avgiftshöjning före budgetåret 1977/78. Därför bör riksdagen hinna säga sin mening innan ett nytt ”lyft” på licensområdet sker. Herr Sundman har som ett av sina argument anfört behovet av en uppsägning av det nu gällande avtalet med Sveriges Radio. Jag skulle vilja säga att även om man gör en uppsägning så gäller det väl närmast en revidering av avtalet. Jag delar inte den uppfattning som reservanterna här har anfört, att det skulle vara en sådan väldig brådska. Herr Sundman har liksom andra nämnt att uppsägningen inte behöver verkställas före den 1 juni 1976. Från den utgångspunkten är det ju möjligt att ta ställning till sakfrågorna betydligt senare, när de olika utredningarna föreligger. Jag har den uppfattningen att man då får ett bättre grepp om problemen och klarare kan ange hur de bör angripas. Man kan vidare förvänta att en kommande proposition till vårriksdagen skall ge sin belysning av här diskuterade frågor. Allmänt förväntas väl att det nya kulturrådet får ökade resurser för att bl.a. följa massmediefrågorna. Herr talman! Jag anser mig med denna redovisning ha angett några av skälen för vårt ställningstagande, som utmynnar i avslag på de motioner vari yrkas på en hemställan om en parlamentarisk utredning. Låt mig göra en sammanfattning. Vi anser inte tiden nu lämplig för den begärda utredningen men är väl medvetna om att när åberopade utredningar föreligger kommer också frågan om en sådan utredning att vara aktuell. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. I detta sammanhang vill jag ta upp ett par av de synpunkter som har anförts mot utskottsmajoritetens förslag i detta avsnitt. Fru Mogård skall jag ge det erkännandet att hon är konsekvent år från år i sitt ställningstagande. Däremot kan jag inte dela hennes uppfattning när hon säger att det är obegripligt att vi har den här inställningen. Jag uppfattar fru Mogård så att hon här ensidigt vänder sig mot det statliga monopolet. Men inför den utveckling som vi här har berört och som även reservanterna pekat på när det gäller det tekniska området får man kanske rikta blickarna mot mer än ett håll om man skall ha en så kategorisk uppfattning som den fru Mogård har.

Herr Sundman gjorde ju i långa stycken en resumé av utvecklingen i fråga om programtider osv., och jag har ingen anledning att gå in på dessa synpunkter. Jag har tidigare i mitt anförande sagt att herr Sundman förra året hade en annan uppfattning när det gällde själva principfrågan — om det skall tillsättas en parlamentarisk utredning eller inte. Jag finner inte heller anledning att ta upp en debatt med herr Sundman om de frågor som han behandlat i motionen 452, alltså vilka möjligheter Sveriges Radio har att på olika sätt tackla den här problematiken. De synpunkter som herr Sundman för fram kan självfallet vara intressanta, men man får nog ändå sätta rätt stora frågetecken. Än så länge är jag på den principiella linjen att ingenting har framkommit som motiverar en förändring av rådande läge, där vi har ett statligt företag. Det gäller enligt min mening att inom detta företag klara ut problemen, så att företaget motsvarar våra förhoppningar. Med detta ber jag, herr talman, att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är nog rätt, herr Larsson i Vänersborg, att man nu har satt i gång en utredning — radiochefen meddelade oss ju detta vid sitt besök i kulturutskottet — inom Sveriges Radio om tvåkanalssystemet. En utvärdering kommer alltså att ske i fråga om den inbördes tävlan mellan de två kanalerna och i fråga om olika profil på kanalerna. Radiochefen nämnde också att en utredning om kabel-TV, kassetter och satelliter äger rum. Man för diskussioner med radioföretagen i de andra nordiska länderna, och även i Nordiska rådets regi pågår utredningar i programfrågor och därmed sammanhängande problem. Men, herr Larsson, detta är ju expertutredningar. De är naturligtvis viktiga och betydelsefulla, men de äger rum inom Sveriges Radio, och det kan vara ett material som får ingå i det arbetsunderlag som en parlamentarisk utredning har att ta befattning med. Herr Larsson tog också upp frågan om regional och lokal radio och TV. Vi vet att Sveriges Radios remissyttrande beträffande RUT 69 avviker från själva utredningens förslag. Utredningen har ju föreslagit att lokalradio skall införas i Sverige. Ett nytt radioföretag av public-service-typ, Sveriges lokalradio AB, skall bildas enligt utredningen, medan Sveriges Radio i sitt remissyttrande menar att det skall vara en lokalradio inom Sveriges Radio. Jag menar alltså att behovet av en utredning på de två punkter jag nu nämnt står kvar. Att bryta Sveriges Radios monopolställning vore ju att öppna möjligheter för en reell decentralisering, och därmed skulle kunna nås en geografisk spridning av programproduktionen men också en decentralisering när det gäller organisatoriska frågor, planläggning, beslutsfattande, ansvar och verkställighet. Utredningskravet står kvar mot bakgrund av de utredningar som äger rum inom Sveriges Radio och med hänsyn till det remissyttrande som vi fått därifrån.
Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg uttryckte förvåning över att jag, som herr Larsson sade, i år inte talar samma språk som förra året. I fjol slutade jag med att yrka bifall till utskottets hemställan, i år yrkar jag bifall till reservationen 1. Men det är väl inte så konstigt, herr Larsson. Det förelåg ju en annan utskottsskrivning förra året. Och dessutom har vi i år att ta hänsyn till den mycket förträffliga motionen 452. Den var inte skriven förra året. Det händer så mycket på ett år när det gäller massmedierna. Det var bl.a. det jag försökte förklara i mitt inledningsanförande. Sveriges Radio har t.ex. nu funnit skäl att utvärdera systemet med två tävlande kanaler. Förra året var det för tidigt, men i år är det enligt Sveriges Radio dags att göra en sådan utvärdering. Vi har också under det gångna året fått en ny arbetsordning för Sveriges Radio. Översynsutredningen rörande Sveriges Radio har blivit färdig med sitt arbete och presenterat sina funderingar, som jag i vissa hänseenden upplever som starkt oroande. RUT 69 har också lagt fram sitt betänkande. Vidare har kulturrådet presenterat sitt betänkande med en hel serie funderingar kring rundradion. När så mycket har hänt under ett år är det väl självklart att man måste kunna inta nya positioner. Det är inte alls egendomligt. Och det är ingen som har skrämt mig på något sätt, det försäkrar jag. Inte ens fru Ryding kan skrämma mig. Vidare kunde herr Larsson inte förstå varför det just nu var så bråttom med att sätta i gång en utredning. Vi har ju gott om tid, menade herr Larsson. Nej, det har vi inte. Det är bara två och ett halvt år kvar till dess avtalet skall sägas upp, och detta med etermedierna är en mycket svårhanterlig materia. Vi behöver faktiskt den tiden. Slutligen noterar jag att Herbert Larsson och jag egentligen i princip är ense. Även herr Larsson tycks anse att vi behöver en utredning. Det enda som skiljer oss åt är att herr Larsson tycker att vi kan vänta ett år — eller kanske bara ett halvt — innan vi sätter i gång, medan jag tycker att man kan slå till med en gång.
Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg gjorde en tolkning av vad jag sagt, men den begrep jag uppriktigt sagt inte ett skvatt av. Jag förstod bara att jag skulle rikta blickarna mot mer än ett håll, och det skall jag mer än gärna försöka göra. Men jag ställde faktiskt en fråga till herr Larsson rörande hur de här sakerna skall utredas, och av herr Larssons anförande fick jag den uppfattningen att han menade att kulturrådet skulle se på frågan om etermedierna. Innebär det alltså att vi aldrig någonsin skall ha en parlamentarisk utredning? Är inte en parlamentarisk utredning nödvändig i dessa för oss alla så viktiga frågor? Jag uppfattade det så att jag här har fått ett svar på den frågan, men jag vill gärna få bekräftat om jag uppfattade saken rätt. Sedan frågade jag också när en utredning skulle göras. Det är ingen brådska, svarade herr Larsson. Det går att lägga en utredning betydligt senare. Men herr Sundman har just talat om att vi har två och ett halvt år på oss, och utredningar brukar ta längre tid än så för sitt arbete. Kan vi alltså få ett svar på frågan: När är sista tidpunkten för denna utredning att starta, om den nu skall bli parlamentarisk? ”Betydligt senare” tyder på att man kan få vänta både ett och två år. Kan vi räkna med att socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga till nästa år?
Herr talman! När vi behandlade dessa frågor förra året sade utskottets värderade ordförande, att nu har vi två utredningar i arbete med dessa spörsmål, som är av stor betydelse såväl för ljudradion som för TV, och att då tillsätta ytterligare en utredning innan de två tidigare är färdiga med sitt arbete har inte utskottet funnit välbetänkt. Jag hade väl också de orden i tankarna, herr Sundman, när jag erinrade om att herr Sundman hade ändrat uppfattning. Nu vill jag inte förmena någon att ändra uppfattning, men eftersom herr Sundman talade med sådan skärpa om dessa ting tyckte jag att jag ändå kunde få erinra om den saken. Sedan vill jag säga till herr Källstad att det material som skall komma in under den närmaste tiden måste ju ge underlag för en bättre bedömning av hur vi framdeles skall behandla hela materialsidan.

Personligen utgår jag ifrån att den kan komma till stånd i slutet av nästa år, men det är en personlig uppfattning.

Därmed har jag öppnat vägen för ett utredningsförslag. Vi är således inte helt oense på denna punkt, men när utredningen skall göras har vi delade meningar om. Majoriteten har fortfarande uppfattningen att vi måste se resultatet av dessa utredningar innan vi tar ställning till utredningsfrågan.

Herr talman! Jag har för avsikt att något beröra de olika reservationer — utöver reservationen 1 — och särskilda yttranden som fogats till betänkandet. Beträffande reservationen 2 — om konsumentinflytande och programråd — av herr Källstad och fru Frenkel meddelade herr Källstad att fru Frenkel kommer att beröra den. Jag skall därför inte säga någonting om den nu, utan avvaktar fru Frenkels anförande. Reservationen 3 berör frågan om underhållningsvåld i rundradion, Sveriges Radios utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges Radios programpolitik och är avgiven av vpk-representanten fru Ryding. I och med att frågan om programverksamheten tas upp i denna reservation kommer jag in också på en del motioner där man yrkat att riksdagen skall uttala sig om program. Här har tidigare i dag påpekats att radiolagen och avtalet mellan staten och Sveriges Radio säger att Sveriges Radio äger att med ensamrätt avgöra vilka program som skall sändas. Vi kan som enskilda medborgare uttala vår mening om programmen, men avtalet tillåter enligt min mening inte riksdagen att bestämma vilka program som skall sändas och vilka program som inte skall sändas. Personligen anser jag att våldsprogrammen är olämpliga. På den punkten delar jag alltså inte bara fru Rydings utan också många andras mening. Jag tror nämligen att sådana program är förråande. Våld föder våld, enligt min mening, det må visas på TV-skärmen, det må beskrivas i böcker, artiklar eller serier. Men ändå ser en stor del av svenska folket dylika program. Jag vet inte varför de visas, men det är möjligen därför att olika intressen skall tillgodoses. Vi vet att det enligt radiolagen och avtalet är Sveriges Radio som har ensamrätt att avgöra vilka program som skall sändas. I programverksamheten skall de grundläggande demokratiska värdena hävdas, programmen skall vara omväxlande till karaktär och innehåll och i skälig omfattning tillgodose alla intressen. Opartiskhet och saklighet skall tillämpas med beaktande av att en vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet skall råda i rundradion. Det skall vara en skälig balans mellan olika åsikter och intressen. När vi 1966 fattade de avgörande besluten i dessa frågor i den dåvarande tvåkammarriksdagen, framhölls att Sveriges Radio bör ha en stark ledning som bär ansvaret för att samplaneringen genomförs och att riktlinjerna för företagets verksamhet upprätthålls. Den skall kunna ingripa med kraft om den finner att programverksamheten i något hänseende bedrivs på ett sätt som inte är förenligt med de angivna riktlinjerna. Det anförde man då, och i dag har citerats vad kulturutskottet framhöll förra året, nämligen att det är nödvändigt att förståelsen för de förutsättningar som gäller och känslan av ansvar för att de följs är allmän inom företaget och ständigt hålls levande. Detta var inte bara utskottets mening — riksdagen hade intet att invända. Jag har ansett att man borde erinra om det när man talar om programverksamhet i Sveriges Radio, vad som gäller enligt avtalet och vad riksdagen har uttalat. Det är mot den bakgrunden som utskottet inte har gjort något uttalande i bl.a. frågan om underhållningsvåldet. Men jag tror att vi är överens om att vi absolut har rätt att ha en mening som enskilda medborgare och riksdagsledamöter. Jag är förvånad över att fru Ryding klagar över att hennes meningsriktning inte får det utrymme i programmen som hon önskar. Det är en mycket utbredd uppfattning att vpk får ett utrymme i Sveriges Radios program som är avsevärt större än dess förankring hos svenska folket. Om jag skall ha någon mening i detta fall är det den att vpk-åsikterna får stort utrymme i Sveriges Radios program. Vpk-reservationen är kritisk mot förhållandena på Sveriges Radio, och fru Ryding citerade vad utskottet har anfört, nämligen att vi inte kan instämma i den beskrivning som görs. Jag har ändå den meningen, fru Ryding, att ni gör en hel del överdrifter även om det är möjligt att det finns en del som behöver ses över. Det har vi också möjligheter till om vi kan få den begärda utredningen. Men om det inte vore någon reda alls skulle det hela inte kunna fungera. Vi skulle inte kunna få några program, men det får vi ju ändå. Ni gör nog en hel del överdrifter. Fru Ryding talade sedan om radioledningens ansvar, och på den punkten är vi fullständigt överens. Men man måste också ha klart för sig att de som har ansvaret även måste ha möjligheter att hävda sin uppfattning. Här säger fru Ryding själv att det skall vara ordning i ledet — och det skall det naturligtvis vara — men det skall väl också vara ordning på det sättet att det finns en ledning. Fru Ryding tar upp frågan om Sveriges Radios förhållande till Svenska arbetsgivareföreningen. Om detta finns det inget yrkande i reservationen, utan det är bara ett resonemang som hon för. Men Sveriges Radio är inte något statligt företag, utan ett fristående icke-statligt aktiebolag, och vi kan därför inte fatta beslut om det här i riksdagen. Så kommer jag till reservationen 4, som behandlar frågan om opartiskhet i programmen. Där är det framför allt barnprogrammen som tas upp. Jag har här i dag sagt att vi inte kan påverka programmen på annat sätt än som enskilda ledamöter, men här har vi ändå ett typexempel på behovet av kontakter mellan Sveriges Radio och allmänheten. En stor del av svenska folket — enligt uppgift 98 procent av svenska folket — är ansluten antingen till svenska kyrkan eller till de fria kristna samfunden. Svenska folket omfattar till mycket stor del den kristna tron och kristna värderingar. Jag anser det därför helt naturligt att Sveriges Radio skall tillgodose svenska folkets intressen på dessa områden. Jag bedömer det t.o.m. så att det är Sveriges Radios skyldighet att göra det enligt det avtal vi har. När det gäller barnprogrammen har jag den meningen, att man däri skall undvika uttryck som stöter. Ett vårdat språk i Sveriges Radio anser jag inte kan stöta någon. Jag kan icke förstå att det måste vara våldsinslag i vare sig barnprogram eller andra program. Jag vet att Sveriges Radio anser att om man tar upp kontroversiella program för de yngsta skall det vara balans inom det enskilda programmets ram. Vilken filosofi som ligger bakom denna uppfattning kan jag inte redogöra för, och jag vet inte heller om det är en inom pedagogiken erkänd regel, men man för det resonemanget. Jag förstår över huvud taget inte varför det skulle behövas kontroversiella program för de yngsta, men här rör det sig om ett tyckande. Jag kan inte, om vi skall respektera gällande avtal, föreslå riksdagen att göra ett uttalande i dessa frågor. Radioavtalet utgör emellertid inte något hinder för att sända kristna program för vare sig barn eller vuxna. Med tanke på den uppslutning kring kristendomen och kristna värderingar som vi har i vårt land är jag något förvånad över att det inte förekommer flera kristna program, liksom även flera andra program som är av kristen karaktär. Jag är förvånad över att man inte mera arbetar för att sådana program skall komma till stånd. Varken från svenska kyrkan eller de fria kristna samfunden har mig veterligt gjorts några starkare framställningar om detta. Man talar om det i motioner här i riksdagen, men frågan skulle ju också kunna tas upp genom uppvaktningar, i pressen och från talarstolar även utanför det här huset. Förklaringen är möjligen att man strävar efter den gemenskap och den styrka som personliga sammankomster bland de kristna ändå ger. Jag vet som sagt inte orsaken, och jag är intresserad av att få höra några synpunkter på denna problematik. Det talas om att kristna barnprogram särskilt skall annonseras. Jag tycker inte det kan finnas någon anledning att resa invändningar mot ett sådant önskemål. Jag har svårt att tro att så värst många föräldrar skulle förbjuda sina barn att se ett barnprogram där kristna värderingar förekommer, men jag är övertygad om att många skulle uppskatta det — särskilt om det gjordes på ett för barnen förståeligt sätt, där det kristna kärleksbudskapet framfördes. Med detta har jag gjort några små deklarationer i dessa frågor. Men jag har också hänvisat till avtalet när det gäller riksdagens situation och möjligheter att uttala sig om programmen i Sveriges Radio. Frågan om huruvida Sveriges Radio följer avtalet har diskuterats här. I ett särskilt yttrande har fru Mogård tagit upp frågan. Med hänsyn till att en utredning skall undersöka förutsättningarna för att förbättra radionämndens arbetssituation och granskningsmöjligheter har något yrkande inte ställts. Efter vad vi har fått veta om radionämndens svårigheter att arbeta hoppas jag verkligen att utredningen kan arbeta snabbt och att radionämndens arbetssituation kan förbättras. Jag anser det viktigt att Sveriges Radio respekterar vad radionämnden säger. Den här nämnden får inte betraktas som vilken samling tyckare som helst. Vad radionämnden anser bör Sveriges Radio respektera och ta hänsyn till. Jag vill, herr talman, innan jag slutar säga att när vi diskuterar Sveriges Radio talar vi ofta om balans. Mest blir det kritik. Kritiken har givetvis sin plats om den är saklig och berättigad, men det kan också vara på sin plats att säga ett erkännsamt ord om Sveriges Radio. Det sänds ju ändå många bra program, många program som vi har orsak att vara glada över att vi kan få se och höra. Jag tycker att det bör sägas i en debatt som denna. Men samtidigt skall det givetvis sägas att ensamrätten kräver ansvar, omdöme och förmåga att lyssna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 beträffande en utredning om rundradioverksamheten och i övrigt bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag tolkar tydligen radioavtalet på olika sätt. Enligt min mening kan vi mycket väl göra ett principiellt uttalande i riksdagen mot underhållningsvåldet, om vi finner det påkallat. Jag vidhåller alltså att den möjligheten finns. Jag tror inte att min reservation kommer att bifallas, men bara det faktum att denna fråga år efter år debatteras här i riksdagen kan göra sitt i positiv riktning, och då är man ändå inte ute i ogjort väder. Sedan säger herr Mattsson att vpk skulle få ett utrymme i radio och TV som är avsevärt större än vad dess förankring bland folket skulle motivera. Jag har i dag ingen statistik att stödja mig på, men jag vidhåller att vpk vid sina politiska utspel inte behandlas likvärdigt med de övriga politiska partierna. Herr Mattsson ansåg att mycket av vad jag sade var överdrifter och att vi, om det skulle vara så galet som jag beskrev det, till slut inte skulle få några program alls. Den risken kan föreligga, men det finns ännu många kunniga, ansvarskännande programmakare och medarbetare vid Sveriges Radio som arbetar så gott de kan under de förhållanden som råder. Det kan emellertid också gå så illa att man slutar göra bra egenprodukter och köper ännu fler dåliga filmer och andra program utifrån. Det är en sådan utveckling som vi vill stoppa. Visst sänds en del bra program i TV och radio — det sade jag också i mitt första anförande; jag var inte helt negativ. Men jag anser att det inte skall behöva sändas några dåliga program i Sveriges Radio och TV. Och dit har vi ännu inte kommit. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om vilken meningsriktning som får det största utrymmet och huruvida den bedömning som görs är riktig. Den saken kan vi tvista om, men vi kan inte lösa den, eftersom vi har olika utgångspunkter. Att fru Ryding tog till överdrifter tycks hon inte vilja bestrida, och det är väl inte första gången man siktar mot stjärnorna för att nå trädtopparna. Att det finns många kunniga programmakare tycks vi vara överens om, och det skall vi sätta värde på. Men när fru Ryding säger att vi inte skall ha några dåliga program i Sveriges Radio, kommer vi återigen in på tyckandet. En del tycker t.ex. att Bröderna Cartwright är någonting alldeles fantastiskt fint, medan andra tycker att det är rena smörjan och inte borde få lov att sändas. På det sättet kan man diskutera det ena programmet efter det andra som man har olika meningar om. Och då måste man göra bedömningarna så att man tillgodoser kravet på allsidighet och tar hänsyn till olika smakriktningar. Den som gör de här bedömningarna har det nog inte alltid så lätt. Men, fru Ryding, när ändå en hel del av våra synpunkter sammanfaller — så är det faktiskt i en rad frågor som vi anser bör ses över — vill jag instämma i vad herr Sundman sade för en stund sedan, nämligen att det då hade varit välbetänkt att ansluta sig till utredningskravet.

Herr talman! Låt mig ge några synpunkter på konsumenternas möjligheter att utöva inflytande på Sveriges Radios programutbud. Det är i dag inte mycket bevänt med de möjligheterna. Man kan ringa till den s.k. klagomuren, och man kan skriva brev till radiochefen — det lär ske i många fall — och ge sin mening till känna om vad man sett eller hört. Man kan också anmäla ett program till radionämnden. Men i alla dessa fall har ju programmet redan getts, och den situation man vill påtala är över.

Radioutredningen 1960 föreslog ett programråd som ett forum för sådan diskussion. Vi i folkpartiet tyckte att det var ett gott förslag, och vi har upprepade gånger föreslagit att ett sådant diskussionsforum skulle inrättas. I år liksom tidigare har förslaget avvisats.

I vilket forum skall den ske? Utskottet föreslår ju ingenting. Vidare erinrar utskottet om de överläggningar och diskussioner som Sveriges Radio brukar anordna. I utskottet ställde jag frågan direkt till radiochefen hur konsumenterna egentligen fick komma till tals. Jag fick till svar att man vid behov — jag antecknade orden — tog kontakt med olika grupper i samhället för att höra deras åsikter. Det gjorde man enligt radiochefen ganska ofta. Ja, det är gott och väl, men det kan ju tänkas, att konsumenterna också har ett behov av att komma i kontakt med ledningen. Initiativet ligger i dag hela tiden hos Sveriges Radio. Vi kan än en gång se på innehållet i en hel del av de motioner som behandlas i dagens betänkande. Man vill ha dagliga morgonandakter i TV, man vill ha programutrymme för humanitära organisationer, man vill ha mindre underhållningsvåld m.m. Herr Mattsson i Lane-Herrestad framhöll alldeles nyss att vi i riksdagen inte kan säga någonting om detta. Vi kan bara påverka program som enskilda medlemmar. Men herr Mattsson vet lika väl som jag, att en stackars enskild medlem inte kan promenera upp till Sveriges Radio och be att få framföra sin mening och tro att han på det sättet kan påverka de påföljande programmen. Allt detta kunde ju lämpligen diskuteras i ett programråd, kanske flera, ett i varje region. Utskottet tar i dag upp det gamla argumentet att tveksamhet kan uppstå om kompetensgränser mellan ett programråd och Sveriges Radios styrelse. Jag kan inte förstå att den gränsen kan vara svårare att dra än mellan radionämnden och styrelsen. Herr talman! Eftersom vi i folkpartiet är övertygade om att det behövs en friare och öppnare diskussion i programfrågor än vad som förekommer i dag och eftersom ingen annan kommit på något bättre forum för denna diskussion än inrättande av programråd, yrkar jag bifall till reservationen 2.
Herr talman! Det råder inga delade meningar oss emellan, fru Frenkel, om att man behöver diskutera programfrågor. Alltsomoftast diskuteras de bl.a. här i riksdagen. Fru Frenkel har åtminstone delvis redogjort för vad radioschefen hade att säga. Han talade nämligen också om att Sveriges Radio planerar att utöka verksamheten med kontaktkonferenser ute i landet. Det hade nog varit klokt om Sveriges Radio kommit på denna idé tidigare, i synnerhet som det så ofta har framförts ett starkt önskemål om en ökad kontakt mellan konsumenter och producenter. Men jag har fortfarande den meningen, fru Frankel, att det kan ifrågasättas, om den bästa lösningen är tillsättandet av ett programråd med ungefär samma personer som har sina kanhända regelbundna sammankomster. Vi har ju inte någon garanti för att man då träffar de personer, som man har behov av att få kontakt med. Debatten kan under sådana förhållanden lätt bli låst. Vi kan aldrig komma ifrån, fru Frankel, att man kommer att diskutera programrådets värde i förhållande till styrelse och programledning. Däremot är det riktigt när man säger att kontakten bör ökas med medborgarna för att på så sätt förbättra kontaktverksamheten mellan Sveriges Radio och allmänheten. Konsumenterna har ett behov av detta, och jag tror att även Sveriges Radio har det. Det talades sedan om att den enskilde medlemmen inte kan gå upp till Sveriges Radio. Jo, det kan han! Men vilken verkan det har vet jag inte. Går vi däremot många av oss till Sveriges Radio genom våra organisationer, genom våra folkrörelser, politiska föreningar, fackföreningar osv., kan Sveriges Radio inte vara främmande för att det finns en opinion, som man måste ta hänsyn till. Så nog kan vi påverka.

Herr talman! Nu tycker jag att herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag börjar bli nästan överens. Herr Mattsson säger att visst kan vi påverka Sveriges Radio genom våra organisationer. Hur ville vi motionärer då att ett sådant programråd skulle vara sammansatt? Jo, just av folk från organisationer, från religiösa grupper, från ungdomsverksamhet osv. Det är väl inte så säkert att det år efter år behövde vara samma medlemmar. Man kan t.ex. ha en rullande medlemskader, så att representanter från olika organisationer kunde sitta i programrådet olika år. Jag har en känsla av att vi alla är överens om att det inte är riktigt att konsumenterna inte har någon möjlighet att påverka programmen. Fru Ryding sade att man måste ta nya grepp, och det är jag med om. Men var skall man ta de nya greppen? Det är som om alla kammarledamöter har hängt upp sig på ordet programråd. Men försök då hitta ett annat ord! En verksamhet av vår typ måste det ju ändå bli. Jag kommer också ihåg att radiochefen sade att han tänkte utöka kontaktverksamheten. Initiativet skulle alltså då fortfarande ligga hos radiochefen. Men vad jag vill åstadkomma är ju att de enskilda konsumenterna skall kunna ta initiativ. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Det ord som skulle kunna ersätta ordet programråd, och som vi har arbetat med är kontaktkonferens. På det sättet skulle man få kontakter med aktuella grupper vid särskilda tillfällen ute i landet i stället för att något hundratal människor i Stockholm sitter och diskuterar. Vid ett sådant tillfälle skulle det framföras enormt många synpunkter, eftersom varje ledamot av programrådet säkert skulle ha sin syn på problemen — det kanske kunde göras vissa program kring vad som sagts och de synpunkter som framförts. Det vore som sagt bättre att i stället ha konferenser ute i landet dit man hade möjligheter att komma och framföra synpunkter. Vi är överens om att det här är angeläget. Det måste bli en förbättrad kontakt. Vi tycks t.o.m. vara överens med Sveriges Radio i det fallet. Det är väl ingenting som hindrar att vi sedan från vår sida ute i landet genom organisationer o. d. begär att Sveriges Radio skall ta kontakt med oss. Har det någon gång försökts, och har det blivit avslag? Har någon folkrörelse gjort denna hemställan och fått höra att Sveriges Radio inte ville tala med dem? Det tror jag knappast man kan påvisa. Vi får nog ta litet initiativ vi också.
Herr talman! Just nu erinrade jag mig att när vi var i England fann vi i Manchester, om jag inte minns fel, ett radioorgan som ungefär motsvarade vårt programråd, fastän det kallades någonting annat. Där var man mycket nöjd med det. Jag minns också att det var precis så som herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att det skulle kunna bli i Sveriges Radio, nämligen att konsumenterna och deras organisationer t.o.m. själva fick göra program. Jag tror fortfarande att det kunde vara till nytta.

Herr talman! Det finns många aspekter att lägga på Sveriges Radios verksamhet — det har dagens debatt återigen visat oss. Tyvärr har knappast några nya synpunkter framkommit även om en förskjutning har skett mellan partigrupperna i fråga om vissa åsikter. Jag skall inte förlänga debatten om förslaget beträffande en parlamentarisk utredning. Även om jag liksom säkert alla andra av kammarens ledamöter har mycket bestämda åsikter om vilka program och hurudana program jag skulle vilja se och höra, så skall jag inte gå in i den typen av debatt heller. Skälet är helt enkelt att Sveriges Radio enligt radiolagen har ensamrätt att avgöra programmens innehåll. Den principen måste riksdagens strikt respektera. I det avseendet ansluter jag mig till vad utskottets ordförande har uttalat. Sedan vill jag tillfoga när det gäller diskussionen om ett eventuellt programråd att erfarenheterna från studieresan i England tydligen inte är ensartade. Jag har ett bestämt minne av att vi på BBC fick precis en motsatt uppfattning redovisad än den som fru Frenkel här gjorde sig till tolk för. Jag skall i mitt inlägg i den här debatten koncentrera mig till frågan om den regionala programproduktionen i radio och TV. Den frågan har diskuterats vid flera tillfällen i riksdagen. 1966 års riksdag angav ett riktmärke för måttet av regionalt producerade program. I statsutskottets utlåtande i anledning av proposition 136 år 1966 skrevs: ”Utan att vilja mera exakt ange den andel av programproduktionen som distrikten bör svara för — vilket kan vara både principiellt och praktiskt olämpligt — finner utskottet en rimlig målsättning vara att omkring en fjärdedel av programproduktionen sker regionalt.” Riksdagen anslöt sig till denna skrivning. Det har nu gått sju år sedan riksdagen, trots att utskottet hyste viss principiell tveksamhet mot ett uttalande av denna art, dristade sig att ange hur stor andelen regionalt producerade program borde vara. När jag studerade Sveriges Radios officiella statistik, återgiven i den årsberättelse som publicerades i december i fjol, fann jag att distriktens andel av Sveriges Radios egenproduktion av TV-program uppgick till 19 procent. När det gällde riksljudradioproduktionen svarade distrikten, enligt samma publikation, för endast 14 procent. Dessa siffror gav mig och några andra socialdemokratiska ledamöter i denna kammare anledning att under den allmänna motionstiden väcka en motion. I den framför vi två krav. För det första vill vi att den målsättning för den regionala produktionen som riksdagen uppsatte 1966 skall höjas från en fjärdedel till 30 procent. För det andra vill vi att ökningen av den regionala produktionen skall fördelas på orter utanför storstadsområdena. å I den debatt som har förekommit bl.a. med anledning av vår motion har framkommit att statistik kan upprättas och läsas på mer än ett sätt. Som ledamot i kulturutskottet har jag under behandlingen av den här frågan erfarit att man även inom Sveriges Radio har delade meningar om hur man egentligen skall mäta den regionala produktionen. Det har gett utskottet anledning att framhålla ”önskvärdheten av väl genomtänkta beräkningsgrunder, som vid behov presenteras klart”. Jag vill understryka detta önskemål inte minst med tanke på behovet av ett entydigt sakmaterial som underlag vid framtida utformning av motioner. Motiven till att jag i likhet med mina medmotionärer finner det angeläget att den regionala produktionen av program i radio och TV ökar är desamma som angavs i propositionen 136 år 1966. Departementschefen anförde där följande. ”Motivet för en väl utbyggd regional organisation är att som ett positivt värde ta till vara den särprägel och egenart som finns i olika delar av landet, att på ett bättre sätt utnyttja det programstoff och den talang som finns i distriktens arbetsmiljö. En väl utbyggd regional organisation är också en förutsättning för att programmen skall kunna spegla utveckling och händelser i landets olika delar.” Dessa kulturpolitiska motiv har ytterligare accentuerats i kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik. Där framhålls önskvärdheten av en fortsatt decentralisering av Sveriges Radios produktion. Kulturrådet finner det angeläget att Sveriges Radio får en organisation som knyter an till kulturlivet i alla delar av landet. På det sättet kan ett naturligt samspel nås mellan etermedierna och t.ex. enskilda kulturarbetare, fria grupper och regionalt och lokalt förankrade kulturinstitutioner, framhåller kulturrådet. Till det kulturpolitiska motivet kan också läggas det mera allmänt regionalpolitiska motivet. Under de senaste åren har i många olika sammanhang uttalats önskvärdheten av en dämpning av tillväxttakten i storstadsregionerna till förmån för övriga delar av landet. Vi har ju också fattat beslut om utflyttning av viss statlig verksamhet från Stockholmsregionen. Det är naturligt, tycker jag, att rikta blickarna på Sveriges Radios verksamhet också i det sammanhanget. Av den tillväxt som sker inom företaget borde det vara möjligt att förlägga en allt större andel till orter utanför storstadsområdena. Utifrån de här två motiven talade mycket, enligt min mening, för att vår motion borde bifallas. Som kammarens ledamöter kan finna av kulturutskottets betänkande nr 42 har emellertid inom Sveriges Radio helt nyligen lagts fram en utredning rörande decentralisering av Sveriges Radios verksamhet. Till min glädje föreslår denna utredning en högre målsättning för den decentraliserade programproduktionen än den vi begärt i motionen. Utredningen föreslår att riktmärket för distriktens andel av riksprogramproduktionen skall sättas till omkring en tredjedel. Den målsättningen anges av utredningen vara realistisk och genomförbar. För att uppnå den krävs i själva verket endast relativt blygsamma åtgärder. För TV bör förslaget kunna genomföras på en treårsperiod, anser utredningen. Vad mer kan man som motionär önska sig? Jo, en sak — att utredningens förslag genomförs. Jag vill alltså här uttala den starka förhoppningen att Sveriges Radios styrelse beslutar i enlighet med utredningens förslag och att genomförandet också sker i den takt som utredningen funnit vara realistisk. Ytterligare en sak vill jag framhålla. När Sveriges Radio ökar andelen regionalt producerade program förutsätter jag, liksom utskottet, att orterna utanför storstadsregionerna tillgodoses så långt det är möjligt. Det har från flera håll uttalats farhågor för att den regionala programproduktionen skulle komma att ytterligare koncentreras till Malmö och Göteborg. För närvarande torde produktionen i dessa två städer vara mer än dubbelt så stor som i alla övriga distrikt tillsammans. Den framtida utvecklingen bör kunna leda till en bättre balans också i det avseendet. I den förhoppningen har jag anslutit mig till utskottets enhälliga skrivning på dessa punkter.

Herr talman! Den bild av omvärlden som vi i det avlägsna Sverige får är i allt väsentligt en funktion av massmedias verksamhet. Ytterligt få har möjlighet att på ort och ställe skaffa sig en egen uppfattning. Vi är i allmänhet fullständigt beroende av den information som vi får genom massmedia, och bland dessa spelar radio och television en helt dominerande roll. Det är alltså främst Sveriges Radio som präglar vår bild av världen. Det gäller inte bara det storpolitiska spelet utan också de sociala och kulturella förhållandena i olika länder. De förhållandena må sedan beskrivas i termer av sociokulturell struktur eller tecknas i ögonblicksbilder av hur gemene man lever och verkar. Vad karakteriserar då den nyhetsförmedling som Sveriges Radio svarar för? Det är inte möjligt att ha någon bestämd uppfattning om huruvida den är korrekt och i vilken utsträckning den är relevant med avseende på urvalet av nyhetsinslag från de olika utsiktspunkterna. Däremot är det mycket lätt att konstatera var dessa utsiktspunkter finns och hur mycket nyhetsmaterial som kommer från olika delar av världen. Jag har tillsammans med några medmotionärer pekat på den bristande balans i geografiskt avseende som karakteriserar nyhetsrapporteringen i radio och TV. I en utredning som publicerades i betänkandet ”Nyhetsverksamheten inom Sveriges Radio” för ett par år sedan finns uppgifter som bestyrker detta. I utredningen ingår en noggrann analys av nyhetspresentationen i TV-programmen under en månad hösten 1970 omfattande 30 dagars programmaterial i TV-nytt, NU och Rapport. Analysen är utförd efter direktiv av nyhetsutredningen av Lars Furhoff i samarbete med Lennart Nilsson och Lennart Jönsson. Analysen anger dels var utlandskorrespondenterna finns stationerade, dels nyhetsrapporteringens omfattning. Under den period undersökningen omfattar hade Sveriges Radio sammanlagt 12 fasta utlandskorrespondenter. Av dessa var fyra stationerade i Västeuropa, tre i USA och en i Sovjet. Mot sju korrespondenter i västvärlden svarade alltså en enda i östvärlden. Det är naturligt att denna bristande balans tog sig uttryck i nyhetsrapporteringen. Från Moskva kom denna månad endast fem inslag i de undersökta nyhetsprogrammen mot 58 från USA och 38 från Västeuropa eller i ideologiska termer: fem inslag från östblocket och 96 från västblocket. Om man uttrycker nyhetsvolymen i tidsenheter, blir relationerna i stort sett desamma. Nyhetsmaterialet från USA var 30 gånger så omfattande som det från Sovjet, därest man endast räknar direktrapporter. Från västblocket kom ungefär 40 gånger så mycket material som från östblocket. Vi tycker att denna balans är orimlig och har i vår motion yrkat på att ”riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t uttalar att vid en kommande översyn av avtalet mellan staten och Sveriges Radio en bättre balans för nyhetsverksamheten i geografiskt avseende bör förutsättas”. Kulturutskottet har noterat att en viss förändring skett. Sveriges Radio har i höst gjort en viss omplacering, som innebär att bevakningen från Östeuropa och Medelhavsområdet har förstärkts. Det är värdefullt. Men i övrigt visar utskottet förvånansvärt litet intresse för denna fråga och uttalar inte någon som helst uppfattning. ”Utskottet finner inte skäl föreligga för riksdagen att nu göra något uttalande”, säger utskottet i sitt betänkande. Vi motionärer har uttryckligen poängterat att snedheten i nyhetsförmedlingen inte skall beskrivas i enkla termer av vänstereller högervridning. Men det är ofrånkomligt att bilden av de båda ideologiska blocken lätt kan bli felaktig och skev. Den västliga världen ligger öppen. Därifrån kan våra korrespondenter i obegränsad utsträckning och utan alla hämningar påtala alla de brister och presentera alla de skandaler som högeffektiva journalister blottlägger. Det är självfallet i och för sig bra. Vi kan bara tänka på rapporteringen av Watergateskandalen med bl.a. direktsändningen i TV av utskottsförhören. Östvärlden däremot är sluten och svåråtkomlig. Därifrån är de negativa bilderna fåtaliga, trots att vi som lever i en demokrati rimligtvis borde påtala det vi föraktar i en diktatur. Då Sveriges Radio därtill ger så dålig information om själva nyhetsförmedlingens förutsättningar och villkor, får vi lätt — i all synnerhet ungdomar med deras kortare tidsperspektiv — en i grunden falsk bild av denna del av vår omvärld. Sveriges Radio har ett mycket stort ansvar för den politiska världsbild som svenska folket får, och riksdagens kulturutskott kan heller inte frånta sig sin beskärda del av samma ansvar. Jag har dock, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att uppehålla mig vid den regionala programproduktionen. Kraven på decentralisering i fråga om det kulturpolitiska fältet har med allt större eftertryck rests under senare år. Vad man syftat till har inte minst varit att bryta den alltför ensidiga storstadsdominans som präglar kulturlivet. Med hänsyn till den ställning som Sveriges Radio har som ett etermediaföretag i allmänhetens tjänst har Sveriges Radio spelat en högst begränsad roll när det gällt att bryta storstadsdominansen. 1966 uppsatte riksdagen som en målsättning att omkring en fjärdedel av SR:s egenproduktion borde ske regionalt. Ännu sju år efteråt kan det diskuteras om denna målsättning till fullo uppnåtts. Vad beror det då på att det tar fem, sex, sju, åtta eller kanske rentav nio år — beroende på hur man räknar och om man avser TV eller ljudradio — att uppfylla den målsättningen? Uppenbarligen har målsättningen inte fått den framskjutna plats man kunnat vänta sig av 1966 års beslut. Det skall medges att några riktlinjer om den vikt som dessa decentraliseringssträvanden skulle få i prioriteringshänseende av olika skäl aldrig har angivits av statsmakterna. Men inte heller Sveriges Radio har hittills lagt fram några principiella riktlinjer för hur olika decentraliseringskrav skall vägas mot varandra och vilken vikt de skall ges i förhållande till andra krav. Inte heller har företaget närmare angivit i vilken takt målsättningen från 1966 skulle uppnås. Det är därför inte förvånande att diskussionen om i vilken utsträckning dessa målsättningar uppnåtts har varit en förvirrande diskussion, där många gånger uppgift stått mot uppgift. Såväl olika tolkningar som olika statistiska uppgifter har som bekant ställts mot varandra. Diskussionen har komplicerats av att man från olika håll använt sig av skilda beräkningsgrunder för att bedöma om målsättningen uppnåtts. Inom Sveriges Radio anser man det nödvändigt att arbeta med flera slags mätmetoder. Detta framgår bl.a. av den utredning om decentralisering av verksamheten som nyligen lagts fram för företagets styrelse. Utredningen är i många stycken klarläggande och är ett värdefullt debattunderlag, som tyvärr alltför länge har saknats i den allmänna debatten. Det förtjänar att understrykas att det med tanke på Sveriges Radios ställning är angeläget att man redovisar sina målsättningar och i vilken utsträckning de uppfylls på ett sådant sätt att man möjliggör en fri debatt om väsentliga drag i företagets verksamhet. I motionen 1227 har vi, ett antal centerpartister, givit uttryck för vår bestämda uppfattning att en ökad regional produktion av TV-program är angelägen. Orsaken till att vi särskilt uppehåller oss vid TV-sidan är främst att ljudradion varit föremål för RUT 69:s utredningsverksamhet, där frågor av detta slag tagits upp. Utskottet avvisar emellertid motionsyrkandet med hänvisning till att den utredning som gjorts inom SR föreslår att ambitionen höjs med cirka en tredjedel. Det är enligt min mening värdefullt att man i utredningsförslaget för fram förslag om att höja målsättningen och önskar ange en tidsgräns för när denna målsättning skall uppnås. I praktiken blir det dock fråga om relativt måttliga förändringar. Det medger också utredningen. Med de decentraliseringsmått som utredningen använder sig av är den regionala andelen vad gäller TV-produktionen redan i dag 28,3 4. Vad som dessutom förtjänar att särskilt uppmärksammas är att utredningen har den uppfattningen att den fördelning man föreslår bör ”mer eller mindre klart anges som ett definitivt mål”. Ambitionsnivån får väl därmed också ses mot bakgrund av att man kanske önskar för framtiden avfärda vidare diskussioner i denna fråga. Kulturutskottet är enligt min uppfattning högst försiktigt i sitt ställningstagande. 1966 uttalade riksdagen att en fjärdedel regional produktion var en rimlig målsättning. 1972, sex år senare, fann kulturutskottet anledning understryka angelägenheten av att denna målsättning genomfördes. Nu tar Sveriges Radio upp frågan om att ambitionsnivån bör höjas, men kulturutskottet anser inte denna fråga vara av större vikt än att utskottet nöjer sig med att säga att en ökad andel regional produktion är önskvärd. Jag vill fråga kulturutskottets talesman varför man är så återhållsam på denna punkt att man inte ens vill sträcka sig så långt att man följer motionärernas krav och säger att en ökad regional produktion är angelägen. Är det så, när allt kommer omkring, att utskottet ändå i stort sett är till freds med den fördelning av programproduktionen på olika delar av vårt land som vi har i dag?
Herr talman! Fröken Eliasson frågade varför utskottet inte kunnat skriva ”angelägen” utan i stället använt ordet ”önskvärd”. Ja, man varierar något från år till år utan att det behöver innebära någon speciell förändring i synpunkterna.

Sveriges Radio har nu funnit att programmen från distrikten är så bra och så uppskattade att man har satt målet högre, och vad som sägs i betänkandet innebär inte på något sätt att utskottet i dag skulle vara mindre intresserat av distriktsproduktion än tidigare. Så är absolut inte fallet.
Herr talman! Jag beklagar att utskottet på denna punkt inte velat göra en klar viljeyttring, men efter det svar jag har fått från utskottets talesman om hur betänkandet skall tolkas är jag nöjd med behandlingen av den här frågan.

Herr talman! Det är påfallande i vilken grad regeringen för närvarande saknar en fast och genomtänkt grundsyn när det gäller etermedierna. Det var bl.a. mot den bakgrunden som Per-Olof Sundman och jag motionerade i januari om att en utredning skulle tillsättas för att göra en bred översyn av rundradions organisation. På mycket klena grunder avvisar nu socialdemokraterna i kulturutskottet detta förslag. Man säger att ”det i en nära framtid kommer att föreligga ett betydligt fylligare underlag än nu för en bedömning av behovet av en vittsyftande parlamentarisk utredning”. Och så nämner utskottsmajoriteten att man snart skall kunna överblicka resultatet av remissbehandlingen av RUT 69 och kunna ta del av reklamutredningens förslag. Man hänvisar också till Sveriges Radios egen utvärdering av systemet med två TV-kanaler. Och slutligen påpekas att en proposition kan väntas till nästa års riksdag med anledning av kulturrådets förslag om ny kulturpolitik. Vad utskottsmajoriteten inte har observerat är att omnämnandet av dessa skilda utredningar snarare understryker behovet av en samlad översyn än motiverar ett avslag på ett sådant krav. Vi gav i vår motion ett antal olika skäl för en utredning. De kan sammanfattas mycket enkelt: 2. De nya tekniska landvinningarna och vår attityd till dem. 3. Misslyckandet med den interna programkonkurrensen, det misslyckande som har föranlett Sveriges Radios egen utredning. 4. Kravet på en decentraliserad programverksamhet, kraven på lokal och regional ljudradio och TV. S. Avtalet går ut vid en sådan tidpunkt att statsmakterna måste ha fastställt en ny grundval för etermediepolitiken senast våren 1976. Men nu är det inte bara från oppositionens håll som man allt oftare påpekar att staten saknar en genomtänkt massmediepolitik. Kraven uttrycks i skilda ordalag och från olika utgångspunkter av olika debattörer. Så här kan t.ex. Stig Hadenius, sekreterare i pressutredningen och känd socialdemokratisk massmediedebattör, uttrycka det: ”Kraven på en mediepolitik har blivit allt starkare under senare år. Senast har detta framkommit i en rad remissutlåtanden på radioutredningens betänkande. Orsaken till att man från skilda håll önskar en ”samlad mediepolitik” från statsmakternas sida kan sökas dels i ett allmänt missnöje med den utveckling som ägt rum på mediefronten dels i att nya medieformer rimligen kommer att kräva beslut från statsmakternas sida. De nya medieformerna är kabel-TV, kassetter, bildskivor men också lokalradio och regional-TV. Dessa kommer ovillkorligen att tvinga till ställningstaganden. Det stöd som samhället ger åt tidningar är under översyn och frågan om en utvidgning av tidskriftsstödet har också väckts. Organisationen av radio och TV kommer att bli aktuell i och med att avtalet mellan Sveriges Radio och staten går ut.” Man kan säga att det är en ganska god sammanfattning av argumenten i Per-Olof Sundmans och min motion! En annan uppmärksam massmediegranskare är Macke Nilsson i Aftonbladet. I sin radiooch TV-krönika den 28 oktober i år skriver han bl.a.: ”Radiochefen Otto Nordenskiöld har kungjort att Sveriges Radios ledning nu skall ”utvärdera” TV:s tvåkanalsystem och programpolitik. Han vill ha reda på om alltihop fungerar på det sätt regering och riksdag bestämde 1966. I det offentliga uttalandet låter det som om företagsledningen har kommit på en alldeles ny arbetsuppgift. Normalt brukar företagsledningar och anställda hålla på med sånt varje dag. Är det inte det jobbet — att ständigt utvärdera den verksamhet man ansvarar för — som Nordenskiöld och kanalcheferna är till för? Om det rör sig om en mera omfattande översyn blir Nordenskiölds uttalande genast intressantare. Meddelandet kan tydas så att företagsledaingen medger att något har gått snett — och det har det. En annan och rimligare tolkning är att Nordenskiöld och hans direktion vill förebygga andra utredningsinitiativ — från Sveriges riksdag och från regeringen. Det är nämligen snart dags för en ny parlamentarisk radioutredning, som granskar kanalsystemet i både radio och TV. Det är inte ovanligt att mäktiga byråkratier, som känner sig hotade, fintar på det här sättet för att hindra insyn och öppen debatt. Det är till och med ett helt normalt beteende.” Per-Olof Sundman och jag, som är måttfulla, skulle naturligtvis inte kunna använda så starka uttryck och så svepande omdömen, men det är klart att vad Macke Nilsson pläderar för är den slutsats som herr Sundman och jag drar i vår motion. Jag har emellertid tolkat läget så att socialdemokraterna motsätter sig tanken på en utredning, inte därför att man skulle vara omedveten om att en sådan behövs utan därför att man inte har en grundval att stå på, till exempel när det gäller att utforma direktiv för en sådan utredning. Man är så osäker att i dessa dagar finansministern sagt nej till pressutredningens krav att få delta i en försöksverksamhet i Kiruna med kabel-TV. Då är rädslan för nya tekniska landvinningar och bristen på etermediepolitik sannerligen stor! I herr Sundmans och min motion och i flera andra motioner från folkpartister har kravet på utredning förts fram. För att ge underlag för den fortsatta debatten skulle jag gärna vilja nämna några punkter i en liberal syn på massmedierna, närmast för att ge något stoff för det tänkande inom socialdemokratin som ännu inte har kommit så långt att man kunnat formulera en enhetlig syn på etermedierna. Just frånvaron av en grundsyn gör att den nu förda politiken på området har blivit mycket ryckig och närmast kasuistisk — man tar ställning från fall till fall. En liberal syn på massmedierna innebär att man starkt betonar behovet av mångfald, men innebär självfallet inte att man anser en kommersialiserad marknad som den enda vägen att nå en sådan mångfald. En liberal syn favoriserar decentralisering framför en centralisering till tunga enheter. Den räknar med massmediernas stora betydelse som ”indoktrineringsinstrument” och betonar därför mycket starkt behovet av insyn, pluralism, balans, vägar till samtal. Därav bl.a. kravet på ett programråd för att finna en form för den dialog som behövs mellan Sveriges Radio och allmänheten. För en liberal syn är det angeläget att värna om minoriteternas rätt att göra sig hörda. Slutligen bör man inte se på etermedierna på ett sådant sätt att man alltför mycket skiljer ut dem från andra massmedier. Det är bl.a. därför det är så viktigt att vi får en samlad och genomtänkt massmediepolitik och i anslutning därtill gärna även en ny massmedieetik. Vill man karakterisera den socialdemokratiska etermediepolitiken under senare år, kan man kanske säga: Olof Palme hade en vision, men den tålde inte riktigt mötet med verkligheten. Ingvar Carlsson hade ingen vision — men han hade Harry Schein. Bertil Zachrisson torde vara mera pragmatiker än visionär. Detta är, herr talman, avsett som en positiv karakteristik. Därför är min tro att han kommer att inse att våra krav på en parlamentariskt förankrad utredning om rundradioverksamhetens organisation är väl motiverade. Ett tips är därför att han till våren tillsätter den utredning som hans partikamrater och tidigare kolleger i kulturutskottet i dag säger nej till. Så några synpunkter i anslutning till en del inlägg i debatten. Herr Mattsson i Lane-Herrestad sade att det inte har gjorts framställningar från svenska kyrkan och frikyrkorna om barnprogram med kristet förtecken. Jo, det har skett många sådana framstötar. Men det räcker ju inte med att någon talar — det skall också finnas en part som lyssnar. Och det är därför kravet har vuxit fram på en form för ett löpande samråd där Sveriges Radio tvingas inte bara lyssna utan också ge argument för sina ställningstaganden. Nu anförde herr Mattsson tre argument mot ett programråd, och herr Andersson i Örträsk bidrog möjligen med ett fjärde. Herr Mattsson sade att man där inte kommer att träffa rätt personer, att debatten lätt kan bli låst och att det inte är bra om hundratalet människor kommer till Stockholm, utan att det är bättre att man från Sveriges Radio reser ut i landet och träffar folk på kontaktkonferenser. Jag tror att man i ett programråd skall kunna träffa rätt personer och kunna undvika att debatten blir låst, och jag tror att ett programråd mycket väl kan låta sig förenas med sådana här kontaktkonferenser. Det fjärde argumentet var att erfarenheterna från England kan vara blandade, men det tycker jag inte har särskilt stor kraft. Jag vill också gärna ge några synpunkter då det gäller kravet på ett programråd. Jag skulle vilja efterlysa en konstruktiv diskussion om Sveriges Radios mål och medel i programpolitiken. I och för sig ligger det inte något uppseendeväckande i att olika intressegrupper liksom företrädare för olika publiksmaker försöker påverka Sveriges Radio att bevaka vissa områden, det må sedan gälla en viss förbundskongress eller mer dragspelsmusik. Men det är för mig lika självklart att Sveriges Radio såsom publicistiskt oberoende organ ytterst bestämmer vilka program som skall sändas. I vissa fall urartar tyvärr självständighetskänslan till en elfenbenstornsattityd hos vissa av Sveriges Radios medarbetare. I andra fall har företrädare för t.ex. stora organisationer i mindre reflekterade ordalag kritiserat Sveriges Radio för felaktig och vinklad information. Det finns utan tvivel missförstånd på bägge håll som måste klaras ut. Mycket tror jag skulle vara vunnet om t.ex. man från Sveriges Radio mera aktivt sökte informera Organisationssverige om de praktiska villkoren för nyhetsinformation i TV och radio, liksom om organisationerna gav sin synpunkt på Sveriges Radios bevakning av deras arbetsområden. Föreningsoch organisationslivet är givetvis bara ett exempel på ett område där en fördjupad dialog skulle kunna öka förståelsen på bägge håll. Vad det ytterst gäller är naturligtvis formerna för kontakten med publiken. Med dagens rika etermedieutbud är det angelägnare än någonsin att skapa en tvåvägskommunikation. Utan en seriös dialog kommer diskussionen om Sveriges Radio att ohjälpligt urarta till maktspelsoch kändisjournalistik och därmed själva grunden för radiooch TV-verksamheten att rubbas. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! För ungefär ett år sedan, den 5 december 1972, har också behandlats en motion, nr 695, angående effekterna av våldsinslagen i TV och på film. Utskottet har inte ägnat motionen särskilt många rader. Man säger sig dela motionärernas uppfattning om önskvärdheten av klarläggande forskningsresultat i frågan men anser sig inte kunna biträda motionens hemställan, eftersom detta skulle innebära en prioritering av en viss forskningsuppgift framför andra utan att medel för ändamålet samtidigt ställs till förfogande. Utskottet säger sig också ha inhämtat att viss forskning på området pågår med stöd av anslag från riksbanksfonden. Om vi anser att våldet, särskilt underhållningsvåldet, i TV och på film, säkerligen har mentalhygieniska skadeverkningar, vore det då inte befogat att möjliggöra ökade forskningsinsatser på det här området? Jag har haft anledning att gång på gång återkomma till den frågan i interpellationer till olika utbildningsministrar, men alltfort saknar vi forskningsresultat som klart anger hur dessa våldsinslag verkar. Forskarna har hittills haft olika uppfattningar, och det är för närvarande svårt att få ett klart besked om hur långt forskningen på det här området har kommit. Det finns dock klara belägg för att våldsinslag i TV kan skapa aggressivare barn. Redan detta borde få oss att ta på dessa frågor med större allvar och ansvar. Det vore riktigt att helt avföra underhållningsvåldet från TV:s program. Det skulle enligt min mening ha betytt ett steg framåt om utskottet velat understryka vikten av att denna forskning får nödiga resurser. Detta har man emellertid inte velat uttala, och det beklagar jag. I vår motion har vi återgett vad man i ett nummer av tidskriften Barn har påvisat, nämligen hur det vid nästan varenda föräldrasammankomst höjs kritiska röster mot våldet i TV. Kritiken, säger man, återkommer år efter år, och den ena uppvaktningen och skrivelsen avlöser den andra. Det är inte något tvivel om att väldigt många föräldrar, och givetvis också andra, ser mycket allvarligt på frågan om våldets inverkan på barnen och de unga. Det är angeläget att få så långt möjligt klara besked om TV och filmvåldets verkningar, för att vi sedan skall kunna dra de nödiga och riktiga slutsatserna. Inte minst för Sveriges Radios programverksamhet skulle ett sådant klarläggande få stor betydelse, därom är jag övertygad. Man skulle inte kunna undgå att ta hänsyn till ett entydigt forskningsresultat på det området. Herr talman! Då jag anser att denna fråga är av utomordentligt stor vikt kan jag inte annat än yrka bifall till motionen 695.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har redan själv anfört vad utskottet har att säga i anledning av hans och herr Henmarks motion. Vi har sagt just att vi ”delar motionärernas uppfattning om önskvärdheten av klarläggande forskningsresultat i frågan”. Men att få dessa klarläggande forskningsresultat måste ju kosta pengar. Det är väldigt stora krav man ställer på ett utskott, om man kräver att utskottet skall uttala att nu skall det satsas på detta, nu skall detta prioriteras. Säkerligen kommer många andra och säger att även de har angelägna områden. I ett utskott kan vi inte klara uppgiften att avgöra vilken del av forskningen som skall prioriteras framför andra delar. Herr Westberg i Ljusdal och jag har tydligen samma uppfattning om våldets inverkan. Jag har sagt tidigare i dag att min mening är att våld föder våld, och jag har alltså ingenting som helst till övers för dessa våldsprogram. I går hade vi besök här av en folkhögskoleklass, och jag hade tillfälle att tala med eleverna. Vi tog upp den här frågan till diskussion. Entydigt sade de precis detsamma som herr Westberg, nämligen att dessa våldsprogram har en förmåga att åstadkomma aggressivitet men också rädsla och ångest. De nämnde exempel på hurusom barn som sett sådana program inte kan sova på nätterna osv. Nog är detta en viktig fråga, det skall kraftigt understrykas, men att vi skall kunna bedöma vilken turordning den skall ha på forskningens område tycker jag är för mycket begärt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att utskottets ordförande så klart säger ifrån, hur allvarligt han själv och, som jag förmodar, utskottet ser på den här frågan. Det tror jag kan vara av betydelse när sådana här problem kommer upp på regeringsplanet i fortsättningen. Jag kan förstå att man inom utskottet är försiktig när det gäller att prioritera, men nog kunde man väl sagt ifrån, att det vore värdefullt att nödiga medel ställdes till förfogande så att den här forskningen kunde bedrivas med all kraft. Jag tror att man hade kunnat göra ett uttalande i den riktningen.